Fru talman! Gösta Lyngå hänvisade till att de s.k. dynamiska effekterna är osäkra. Ja, det är mycket som är osäkert i skattereformen. Det är nog svårt att hävda att det kommer att se ut exakt som i den slutliga kalkyl som är upprättad i finansdepartementet, med tanke på hur siffrorna har ändrats under tiden. Vi vet t.ex. inte hur stor inflationen blir, och den påverkar storleken på skatteuttaget. Centerpartiets inriktning är först och främst att skattetrycket inte skall höjas nu och att det skall sänkas så småningom. Ju mer man finansierar och riskerar att överfinansiera reformen, desto svårare blir det att upprätthålla en fördelningspolitisk profil, samtidigt som man har ett effektivt skattesystem.
Fru talman! Först skall jag ta upp den lilla praktiska frågan om voteringarna. Nej, jag tror inte att miljöpartiets huvudreservation stöds av några andra än oss själva, och därför har jag inte yrkat bifall till den. Närvarokontroll behövs inte. Det finns däremot andra reservationer till betänkandet där jag gärna vill testa andra partiers åsikter och beslut. Det är det som är intressant, och det är det som jag tror menas med politik. Låt mig nu ta upp hur vi ser på skattetrycket. På lång sikt hoppas vi, liksom Bo Lundgren och Görel Thurdin, att skattetrycket skall minskas, helt enkelt för att behovet av inkomster skall minskas. Om miljöpartiets program får råda när det gäller omsorg och resurssnålhet i samhället kommer i själva verket behovet av inkomster att minskas. 29 Detta är alltså inte en diskussion om de dynamiska effekterna. Jag talade om inkomstoch substitutionseffekterna. Jag tror faktiskt att inkomsteffekterna är väl så kraftiga som substitutionseffekterna. Jag har inte hört något som talar emot det.

Fru talman! Vi kan kanske komma överens om att osäkerheten är stor. Det är mycket möjligt att statsrådet Åsbrink håller med om detta när det gäller uppskattningen av dynamiska effekter. Vi får helt enkelt se om några år vad som egentligen skett. Bo Lundgren! Jag är inte beredd att utlova att vi nästa år har fått sådana dynamiska effekter att skatterna skall sänkas. Det är inte alls säkert att det blir så. Men vi får se.

Fru talman! Det har diskuterats hur stor denna skattereform egentligen är — om det är århundradets skattereform eller om det bara är en i raden av 1900-talets skatteomläggningar. Jag tror att det är en fråga som vi får lämna till framtidens historiker att avgöra. Men en sak är fullständigt klar: effekterna av skattereformen kommer att märkas av många människor — i stort sett av varenda svensk. Det är också klart att en så pass omfattande reform har väckt en hel del undran, men kanske framför allt oro hos väldigt många människor. Det är känslor som har blåsts under av en olycklig och kortsynt fokusering på några få av reformens enskildheter, samtidigt som det har funnits en tendens att bortse från helheten.

Inte heller är det särskilt förvånande om s.k. vanligt folk blir upprörda, om de enbart blir upplysta om de fördelningspolitiska effekterna av de föreslagna skatteskalorna, utan att samtidigt få veta att kapitalbeskattningen skärps kraftigt, att avdragsmöjligheterna beskärs och att de svagaste grupperna kompenseras fullt ut. Fru talman! Det har varit en stor och svår pedagogisk uppgift att förklara en så pass omfattande och genomgripande reform som den vi nu skall fatta beslut om. Men vi har varit många som under en lång tid har tagit oss an den uppgiften. Jag tror faktiskt att vi har lyckats. Debatten har vänt. Fler och fler ser till helheten i skattereformen. Fler och fler inser nu hur nödvändigt det är att skattesystemet läggs om från grunden, så att vi kan komma till rätta med de skevheter som finns i dagens system. Fler och fler förstår också att om det skall kunna uppnås, måste en och annan skatteförmån försvinna, och en och annan skatt måste höjas. Detta innebär naturligtvis inte att vi får slå oss till ro. Än återstår det mycket informationsarbete. Ingen möda får sparas för att hos så många som möjligt skapa förståelse för skattereformens principer. Fru talman! Den 17 april i år överlämnades propositionerna om ett nytt skattesystem till riksdagen. I dag är det den 13 juni. På mindre än två månader har alltså skatteutskottet behandlat detta gigantiska aktstycke. Det kan tyckas vara en kort tid, och visst har arbetet skett under stark tidspress. Visst har det inneburit påfrestningar för såväl politiker som tjänstemän. Men jag vågar nog ändå, Görel Thurdin, påstå att ärendet har fått en noggrann behandling och en hygglig genomlysning i skatteutskottet. Vi har t.ex. hunnit med att inhämta yttranden från sju andra riksdagsutskott. Vi har genomfört offentliga utfrågningar med 28 organisationer och myndigheter. Vi har uppvaktats av ytterligare ett trettiotal organisationer. Så även om det har varit bråttom, är utskottsbetänkandet inget hastverk. I detta sammanhang vill jag passa på tillfället att framföra ett tack till utskottets kansli, som periodvis har varit tvunget att jobba såväl dag som natt. Det är mycket tack vare tjänstemännens lojalitet som arbetet i utskottet — trots tidspressen — har kunnat flyta relativt friktionsfritt. Dessförinnan har det lagts ned ett enormt arbete i finansdepartementet på att utforma propositionerna, som i sin tur bygger på ett omfattande arbete i ett antal stora statliga utredningar. Det är alltså många människor som under lång tid har utformat denna skattereform. Det är, tycker jag, en god garanti för att slutprodukten skall bli av hög kvalitet. Och ändå är arbetet inte riktigt färdigt. Det finns en del smärre kantigheter i förslaget som måste filas till. Det måste t.ex. göras en teknisk översyn av hela lagstiftningskomplexet. Det finns ett antal detaljer som ännu är oklara. De måste utredas. Men framför allt måste en utvärdering av hela skattereformen göras, så att den verkligen blir fördelningspolitiskt acceptabel, så att eventuella nya kryphål täpps till. Ingenting skall lämnas åt slumpen. Ingen möda skall sparas för att vårt nya skattesystem skall bli enkelt, enhetligt, effektivt och rättvist. Fru talman! När Ernst Wigforss en gång i tiden — för mer än 40 år sedan — skapade det nuvarande skattesystemet med dess progressiva inslag, hade han två syften. För det första ville han dra in pengar till samhället för stora och viktiga uppgifter som social upprustning, utbildning för alla, bra kommunikationer, osv. För det andra ville han uppnå en ökad jämlikhet i samhället genom att höginkomsttagare skulle betala en större andel av sin inkomst i skatt än låginkomsttagare. Ernst Wigforss och svensk socialdemokrati lyckades i sina uppsåt. Sverige blev ett välfärdsland, Sverige blev ett land med relativt små klyftor mellan samhällsklasserna. Sedan dess har mycket hänt med vårt skattesystem. En nästan permanent inflation på ganska hög nivå har gjort att allt fler löntagare i vanliga inkomstlägen numera drabbas av höga marginalskatter. Skattesystemet har fått nya uppgifter som ligger långt ifrån vad Ernst Wigforss hade tänkt sig. Så t.ex. spelar skatterna numera en stor roll i regionalpolitiken, i näringspolitiken, i energipolitiken, i miljöpolitiken, i trafikpolitiken, osv. Det säger sig självt att skattesystemet då förr eller senare blir olikformigt och ohanterligt. Det blir ett lapptäcke. Och det skapar naturligtvis många problem. Det värsta är kanske att skattesystemet blir så krångligt. Det blir svårt att administrera. Den enskilde får svårt att hitta rätt i skattelabyrinterna och kan kanske inte ens överblicka sin egen skattesituation. Värst av allt är nog ändå att själva komplexiteten gör det möjligt att slippa ifrån att betala skatt. Allt fler kan i dag sänka sin skatt eller helt undgå att betala skatt genom smarta skattetekniska manövrer. Det håller på att bildas ett nytt skattefrälse i Sverige. Och det är de välbärgade, de som har råd att utnyttja dyrbar skatteexpertis, som kommer undan. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Därför måste skattesystemet förenklas. Ett annat problem är det stora antalet s.k. skattefria öar och lågbeskattade löneförmåner. Det kan röra sig om grundavdrag vid aktieförsäljning och skattefritt pensionssparande. Det kan röra sig om lågbeskattade bilförmåner Prot. 1989/90:140 och förvärv av värdepapper av arbetsgivaren på förmånliga villkor. 13 juni 1990 Resultatet av detta blir att ungefär lika inkomst mycket väl kan beskattas olika hårt. Den horisontella rättvisan, som det heter, sätts ur spel. All erfarenhet visar också att det är höginkomsttagarna som utnyttjar dessa förmåner mest. Därför måste skattebasen breddas genom att förmånerna minskar radikalt. En av de mera påtagliga och stötande asymmetrierna i dagens skattesystem är skillnaden i beskattning av arbete och kapital. Det illustreras bäst av det faktum att den personliga kapitalinkomstbeskattningen ger ett årligt bortfall på mellan 5 och 10 miljarder kronor. För att uttrycka det litet mera brutalt och rakt på sak är det numera möjligt att bygga upp avsevärda förmögenheter med hjälp av skattesystemet. Det kan naturligtvis vi socialdemokrater aldrig acceptera. Därför måste kapitalbeskattningen skärpas kraftigt. Vi strävar alltså efter en förenkling av skattesystemet, en breddning av basen, inte bara för inkomstskatten utan också för de indirekta skatterna, och en skärpt kapitalbeskattning. Detta ger samtidigt ett utrymme för kraftiga marginalskattesänkningar, som i sin tur ökar köpkraften, gynnar arbete och sparande samt motverkar skatteplanering och fusk. Man har anklagat oss socialdemokrater för att inte ha tagit itu med problemen tidigare. Sanningen är den att vi redan 1982 — efter den borgerliga valförlusten — satte i gång med saneringsarbetet. Vi har genomfört ett stort antal förenklingar av vårt skattesystem. Mest påtaglig är kanske härvidlag den förenklade självdeklarationen, som numera kan användas av ett stort antal inkomsttagare. Vidare har vi under den tiden, tillsammans med folkpartiet och centerpartiet, genomfört den största marginalskattesänkningen någonsin, samtidigt som skattebasen har breddats rejält. Vi har också genomfört ett tjugofemtal åtgärder mot skattefusk och avancerad skatteplanering, i samtliga fall under hårt motstånd från framför allt moderata samlingspartiet. Man kan fråga sig — och det vore bra om Bo Lundgren kunde ge ett svar här — vad som ligger bakom en sådan ovilja att ta itu med ett av vår tids största problem. När detta är sagt, måste det också tilläggas att många av de åtgärder som vidtagits har provisoriets karaktär. Vi socialdemokrater har länge förstått att något radikalt måste göras åt vårt skattesystem. Därför tillsatte regeringen redan 1985 en kommitté med uppgift att se över hela företagsbeskattningen. Det var utredningen om reformerad företagsbeskattning, populärt kallad URF. Två år senare, på 1987 års partikongress, antog partiet riktlinjer för en total omdaning av skattesystemet. Det var riktlinjer som på det hela taget överensstämmer med principerna för den skattereform som vi skall fatta beslut om i dag. Det betyder — det vill jag gärna säga till Lars Bäckström — att väljarna i 1988 års val fick ta ställning till de principer som ligger bakom skattereformen. Samma år som vi hade denna partikongress, alltså 1987, tillsattes ytterligare två stora utredningar. Det var kommittén för en reformerad inkomstbe 33 skattning, RINK, och kommittén för indirekta skatter, KIS. Därmed var arbetet med en genomgripande skattereform i full gång. Herr talman! Det ligger ett värde i att ett skattesystem blir bestående under lång tid. Människor måste hinna vänja sig. De måste hinna lära sig hur det fungerar. Därför är det nödvändigt att ett sådant system beslutas av bredaste möjliga majoritet i riksdagen. Detta är bakgrunden till att statsministern i början av hösten 1989 tog initiativ till överläggningar med samtliga riksdagspartier och med arbetsmarknadens parter. Överläggningarna resulterade i en överenskommelse mellan socialdemokrater och folkpartister. Även centerpartiet ställde sig bakom viktiga delar av överenskommelsen. Moderata samlingspartiet ställde sig emellertid tidigt vid sidan om och deltog bara inledningsvis i överläggningarna. Därmed besannades det gamla talesättet att historien upprepar sig. 1981 kom socialdemokrater, folkpartister och centerpartister nämligen överens om en skattereform som ledde till kraftiga sänkningar av marginalskatterna och breddningar av skattebasen. Även den reformen avvisades av moderaterna. Därmed sprack den bogerliga trepartiregeringen, och moderaterna började sin långa skattepolitiska ökenvandring. Över huvud taget kan man svårligen tänka sig någon fråga där den politiska oppositionen är mera splittrad än i skattefrågan. Det framgår med all önskvärd tydlighet, om man närmare studerar partibeteckningarna på de 237 reservationer som knutits till skatteutskottets två betänkanden om skattereformen. Det är ju populärt att göra sådana undersökningar i dag. Av dessa 237 reservationer svarar moderaterna ensamma för 82 stycken. Därutöver har moderaterna lämnat ytterligare ett antal reservationer tillsammans med ett eller flera andra partier, dock endast 14 stycken tillsammans med centern. Tala om ökenvandring och tala om splittring! Mot bakgrund av detta närmast totala kaos inom oppositionen känns det bra att kunna konstatera att det finns en bred och stabil majoritet av socialdemokrater och folkpartister som är beredda att ta ansvar för en nödvändig reformering av det svenska skattesystemet. En del av denna reformering har redan genomförts. Den 15 december i fjol fattade riksdagen beslut om en rejäl sänkning av inkomstbeskattningen. Denna finansierades, som alla vet, genom en skärpt kapitalbeskattning och ett ökat uttag av indirekta skatter. Då togs också ett första steg i reformeringen av företagsbeskattningen. Nu fortsätter vi på den då inslagna vägen genom ett antal ännu mer långtgående åtgärder. Det handlar framför allt om att skapa ett system för en samhällsekonomiskt effektiv beskattning, samtidigt som viktiga fördelningspolitiska mål uppfylles. Arbete och sparande skall ges en bättre skattemässig behandling, medan förutsättningarna för lånebaserad konsumtion och förmögenhetsuppbyggnad försämras. Anita Johansson och Kjell Nordström kommer senare i dag att redogöra för våra konkreta förslag för att uppnå dessa målsättningar. Jag vill för min del peka på behovet av att skattereformen anpassas till den samhällsekonomiska situation som vi har i Sverige. Jag tänker då bl.a. på de överhettningstendenser som finns. Mot den bakgrunden är det viktigt att parterna på arbetsmarknaden anpassar sina lönekrav till de kraftigt sänkta marginalskatterna i förslaget. Det är därför ytterligt tillfredsställande att de stora löntagarorganisationernas representanter vid skatteutskottets utfrågning den 7 maj så enstämmigt betonade att man avsåg att — som man sade — växla ner löneökningstakten om reformen genomförs. Det är också viktigt att i detta sammanhang understryka behovet av att de föreslagna inkomstskattesänkningarna finansieras fullt ut. En underfinansiering vore förödande för svensk ekonomi. Det skulle ytterligare sätta fart på de överhettningstendenser som finns. Och det är precis det som skulle ske med moderata samlingspartiets finansieringsförslag. Från det moderata hållet är man med på att minska statens inkomster genom att ansluta sig till regeringens skattesänkningsförslag. Man spär dessutom på med ytterligare sänkningar av förmögenhetsskatten och skatten på kapitalvinster samt borttagande av omsättningsskatten på aktier. Men när det inte kommer till finansiering av kalaset är man inte med på noterna. Då kryper man bakom ett antal diffusa och synnerligen osäkra inkomstökningar. Jag noterar visserligen en moderat tillnyktring när det gäller de dynamiska effekternas bidrag till finansieringen. Här räknar man med en summa på 6 miljarder kronor. I en reservation till RINK räknar man däremot med 8 miljarder och så sent som i december i fjol kalkylerade man med 5,8 miljarder som dynamiska effekter av den tredjedel av reformen som genomfördes då. Det skulle vara intressant om Bo Lundgren kunde förklara denna moderata vinglighet. När det gäller moderaternas förslag till besparingar för att finansiera skattereformen skingras dimmorna något, men fram träder då konturerna av ett parti som vill klämma åt de sämst ställda i samhället. Det skall sparas på sjukförsäkrings-, föräldraförsäkringsoch arbetslöshetsförsäkringssystemet. Det skall sparas på delpensioneringen. Och det skall sparas på anslagen till kommunerna, och mest på de kommuner som har det sämst. Sammantaget rör det sig om 14,9 miljarder kronor som på detta sätt skall dras in. Det är alltså de sämst ställda som skall betala stora delar av den moderata skattefesten. Sjuka, arbetslösa och pensionärer skall betala sänkningar av förmögenhetsskatter och marginalskatter. Det är i sanning fördelningspolitik och systemförändringar av gammalt, men mindre gott högermärke. Studerar man det moderata finansieringsförslaget för en längre period, förslagsvis åren 1991—1993, finner man en riktigt skrämmande underfinansiering. Det är åtskilliga tiotals miljarder kronor per år som fattas, och det håller ju faktiskt Bo Lundgren med om i sina anföranden här. Det kan råda delade meningar om hur mycket det är, och jag kan förstå att moderaterna och centerpartiet har ett stort intresse av att nedvärdera de beräkningar som har gjorts. Men det är bara att litet lätt resignerat konstatera att moderaterna inte vill se de överhettningstendenser som finns, att de inte drar sig för att ytterligare elda under inflationsbrasan och att de följaktligen nonchalerar risken för en kraftigt försämrad sysselsättning. Men en ökad arbetslöshet är tydligen ingenting som bekymrar moderata samlingspartiet. Vi vet ju att det finns moderater som t.o.m. tycker att en högre arbetslöshet än dagens skulle vara bra för Sverige. Frågan är om Bo Lundgren är en av dem. Även centerpartiets förslag innebär en underfinansiering av skattereformen. Det är, Görel Thurdin, inte någonting som vi har hittat på, utan det grundar sig på ytterligt seriösa beräkningar. Om jag nu, för att tillmötesgå Görel Thurdin en smula, begränsar mig till den delen av centerns partimotion som har uttryckliga yrkanden, uppgår underskottet till 9,2 miljarder kronor. Dessutom finns det ju i era motioner ett antal opreciserade yrkanden, t.ex. krav, som Görel Thurdin nämnde, på utredning om en högre grundpension. Det är väl ändå så, Görel Thurdin, att om man vill ha en sådan utredning, då har man målsättningen att man skall genomföra en högre grundpension, och då får man faktiskt också vara beredd att tala om vad det kalaset i stora drag kommer att kosta. Vi säger att det, litet grand beroende på hur det utformas, kommer att kosta ytterligare någonstans mellan 3 och 8 miljarder kronor. Det återstår för Görel Thurdin att bevisa att detta inte stämmer. Även centerpartiets förslag verkar alltså inflationsdrivande. Centerpartiet talar ju ofta och gärna om att man strävar efter en större rättvisa. Här går man med öppna ögon in i en situation som leder till den verkligt stora orättvisan — den nämligen att några måste ställas vid sidan om, behöva känna att man inte längre behövs i arbetslivet. Över huvud taget är det nog litet si och så med den s.k. fördelningspolitiska profilen på centerns förslag. Enligt de beräkningar som gjorts i finansdepartementet omfördelar centern ca 2,4 miljarder kronor från låginkomsttagarna till dem med högre inkomster. Det beror bl.a. på förslagen om sänkt schablonavdrag och slopad skattereduktion för fackföreningsavgifter. Vidare får barnfamiljerna genomgående ett väsentligt sämre utfall med centerns förslag. Det förklaras främst av att man från det hållet vill höja barnbidraget med bara 500 kr. per år. Centerns förslag missgynnar också, enligt de beräkningar som gjorts, kategorin arbetare och gynnar högre tjänstemän. Likaså blir skattelättnaderna större ju större förmögenhet man har. Det vore klädsamt om centerpartiet talade med något mindre bokstäver i fördelningsdebatten. Så slutligen också några ord om vänsterpartiets och miljöpartiets förslag. Från det hållet har man i och för sig mycket vällovliga fördelningspolitiska ambitioner. Beklagligt nog kan man inte i praktisk handling leva upp till dessa ambitioner. Ta t.ex. deras skatteskalor. De är så konstruerade att marginaleffekterna blir mycket stora. Man skapar på det viset en olikformighet i systemet som bra mycket påminner om den vi har i dag. Alla vet ju att just denna typ av olikformighet är ett incitament till skatteplanering. Och det var ju just det som vi i rättvisans namn skulle söka undvika. Båda partierna vill dessutom kraftigt öka pålagorna på kapitalet och på företagen. För kapitalet kan följden blir en ytterligare flykt från Sverige. För företagen, som skulle drabbas hårt bl.a. av vänsterpartiets och miljö — Prot. 1989/90:140 partiets energiskatter, är risken stor att man helt enkelt dukar under i den = 13 juni 1990 internationella konkurrensen. Resultatet blir obönhörligen en ökad arbetslöshet. Tycker ni det är särskilt rättvist? För övrigt tycker jag att det är blåögt att tro att det blir kapitalisterna som drabbas av en sådan beskattning. De ser nog till att hålla sig skadeslösa. De lämpar naturligtvis med varm hand över den ökade skattebördan på arbetare och konsumenter. Det kan väl ändå vänsterpartiet inte tycka är rättvist?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

Herr talman! Lars Hedfors är lyckligt ovetande om en undersökning om skattereformen som lades fram häromdagen, där det visade sig att antalet som trodde att den skulle vara positiv har minskat. Han talade om hur mycket man har lyssnat och om hur många som har fått komma med sina synpunkter. Visst har många yttranden lämnats i samband med förslaget, och man har haft förhör där man har utfrågat många olika företrädare i samhället. Men vad har effekten blivit? Mycket små marginella förändringar, för övrigt har det över huvud taget inte påverkat förslaget. Lars Hedfors säger att nu återstår smärre kantigheter och ett antal detaljer som skall justeras. När Lars Hedfors talar om fördelningspolitik säger han att vi skall täppa till hål. Det är väl det er fördelningspolitik handlar om. Ni skall täppa till hål, men medan ni håller på med det uppstår hål i individernas ekonomi. Lars Hedfors säger att socialdemokraterna är de som ser till helheten. Men det tycker inte vi. Jag tror inte att ni själva heller upplever att ni gjort det på rätt sätt. Egentligen tror ni inte hundraprocentigt på ert förslag, för ni lämnar på flera ställen brasklappar av typen: skulle det visa sig att icke avsedda effekter uppkommer utgår utskottet från att erforderliga åtgärder kommer att vidtas. Då säger vi att det kommer på vissa håll att uppstå negativa effekter, och då vore det bättre att invänta pågående utredningar och beredningar och ta det säkra för det osäkra i stället för att först klappa till och sedan försöka stryka medhårs. Vi tycker inte att det är rätt metod, och vi anser att det inte grundar sig på humana värderingar. Man måste se även på det kvalitativa i denna skattereform. Det är inte kvalitet när man först låter folk komma i kläm och sedan eventuellt rättar till det i efterhand. Ni säger också att det återstår informationsarbete. Ja, nästa år gäller verkligheten, och då hjälper inte propaganda. Då får ni naturligtvis ta upp många debatter om denna skattereform, skulle jag tro, vartefter de här icke förutsedda effekterna kommer att uppstå. Sedan till detta med pensionen. I betänkandet har ni skrivit: Det är av betydande intresse att pensionärerna beskattas på samma sätt som andra skattskyldiga. Ni vill inte utesluta att på sikt kunna undvara dessa regler och komma med förslag. Men ni har inte heller framlagt någon finansiering till — Prot. 1989/90:140 dessa funderingar och önskemål ni har — — —. 13 juni 1990 Här avbröts talaren med klubbslag av talmannen, då den för anförandet
Herr talman! Det var två saker jag observerade i Lars Hedfors anförande. Vi tycker nog båda att de dåliga skattereglerna för olika förmåner borde ändras. Men varför gör ni ingenting åt dem? Det är fortfarande så, som det har varit sedan länge, att de som i stor utsträckning kör bil i tjänsten använder sin egen bil, så att de kan göra avdrag. Även de som kör litet i tjänsten och mycket privat har bilförmåner om de är tillräckligt högt uppe i vederbörande etablissemang. Detta bilförmånssystem har i stort sett permanentats. Det har t.o.m. förvärrats litet på så sätt att man nu uppmuntrar användande av stora bilar. Folk som normalt inte alls kör så mycket bil till jobbet eller på semestern utnyttjar förmånen, eftersom de ändå har bilen i tjänsten och då måste betala skatt för privat utnyttjande. Varför kan vi inte hitta på ett bättre system? Vi har föreslagit ett bättre system, men varför kan inte skatteutskottet anta det? Den andra saken gäller kapitalbeskattningen. Vi anser att man skall ha högre skatt på en passiv inkomstkälla, som kapitalvinsten, medan man skall ha lägre skatt på aktivt arbete. Konklusionen av Lars Hedfors angrepp på oss i det fallet var konstig, för vi har faktiskt utgått från samma kapitalvinstbeskattning som propositionen föreslår. Jag förstår inte varför vi skulle angripas.

Herr talman! Vissa uttalanden behöver egentligen inte kritiseras och bemötas. Det räcker med att upprepa dem. Lars Hedfors sade att väljarna har fått ta ställning till socialdemokraternas skatteförslag. Så Feldts skattebomb hösten 1988 var bara ett upprepande av kända socialdemokratiska valparoller? Det var bara massmedia som missat att upptäcka detta i valrörelsen? Ja, så måste det ha varit. Sedan sade Lars Hedfors att de fackliga ledarna har sagt att man skall växla ned löneökningstakten om man får marginalskattesänkning. Ledarna sade så, det är sant. Ledarna i LO sade också att det var bra med strejkstopp och lönestopp. Men de fackliga medlemmarna tyckte annorledes. Långtidsutredningen säger att ”empiriska resultat som redovisas tycks närmast ge stöd för att lägre marginalskatter höjer löneökningstakten. I samma riktning verkar de kompensationskrav som kan följa av marginalskattesänkningen, dvs. att spridningen relativt lön efter skatt vidgas. Det kan tänkas leda till att lågavlönade kräver kompensation”. Den som lever får se, Lars Hedfors. Vidare sade Lars Hedfors att vänsterpartiets förslag belastar företagarna hårt. I en socialdemokratisk broschyr om skatterna säger man att den på papperet höga företagsskatten på 57 90 har i verkligheten legat på 20 76. Nu 39 sänks skatten. 1991 kommer bolagsskatterna att vara 30 76, samma för kapital som för arbete. Det är enhetligt och vackert och rart. Det är ju bra: en sänkning från 57 till 30 är i verkligheten en höjning från 20 till 30 26. Det är ju Columbi ägg! Därför vill jag fråga herr Hedfors: Hur hög anser han att företagsskatten blir 1991? Vi har ju detta med SURV-en också. Ni vill ha en företagsskatt som leder till att investeringarna styrs dit där de gör den största nyttan. Därför vill ni ta bort reserveringarna och införa en ny reservering. Hur var det med allokeringen, styrningen och inlåsningseffekterna? Vilken blir den genomsnittliga företagsbeskattningen efter omläggningen? Jag påstår att den blir i genomsnitt 23 26. Vilken är herr Hedfors uppfattning? För övrigt anser jag mig veta att företagsskatten i Japan är 50 96, och det går ju ganska bra för japanerna. I Västtyskland är företagsskatten 50 96, och det går ju ganska bra i Västtyskland. Jag tror att socialdemokraterna tyvärr har fastnat i monetaristernas syn på ekonomisk tillväxt, dvs. att denna grundas på höga företagsvinster. Den ekonomiska forskningen av i dag har lämnat den ståndpunkten och säger att den ekonomiska tillväxten skapas på andra måter. Det har gjorts en rad undersökningar på detta område bl.a. av professor Solov, och även detta kan man läsa om i långtidsutredningen. Jag är intresserad av att få svar på mina frågor.

Herr talman! Jag noterar att Bo Lundgren väldigt gärna ställer frågor men mycket sällan besvarar några. Han sade inte ett ord om mina frågor om hur moderaterna räknar de dynamiska effekterna. Det vore bra om han kunde säga någonting om det. Han sade inte heller någonting om hur det skulle bli med sysselsättningen i Sverige framöver om de moderata förslagen genomförs, och han sade ingenting om hur han ser på arbetslösheten. Jag noterar också att Bo Lundgren använder starka ord: Lögn skulle jag göra mig skyldig till, säger han. Jag skall tala om för Bo Lundgren att jag står för vartenda ord jag har sagt om effekterna av de moderata förslagen. Det jag har sagt grundar sig på mycket seriösa beräkningar som gjorts av kompetenta tjänstemän i finansdepartementet. Dessa beräkningar finns det ingen anledning att ifrågasätta. Det är fråga om 40 miljarder kronor, som moderata samlingspartiet vill undandra från finansieringen av skattereformen. Vidare frågar Bo Lundgren: Hur kan det komma sig att Lars Hedfors kan tala om moderaternas förslag efter 1991? Moderata samlingspartiet har gång på gång talat om att dess skatteförslag är långsiktigt. Man säger att skattetrycket på sikt måste sänkas, och man pekar exakt ut hur skatteskalorna skall se ut 1992 och 1993. Man talar om långsiktighet, och då är det inte konstigt att vi försöker göra en utvärdering av denna långsiktighet. Sverige har världens högsta skattetryck, säger Bo Lundgren. Jag tror att han bör vara litet försiktig med att använda sådana uttryck. Det är väldigt svårt att göra sådana jämförelser. Vi har ett högt skattetryck i Sverige, men i Sverige räknas också de sociala avgifterna in i skatterna, vilket man inte gör i många andra länder, där de sociala avgifterna betalas på annat sätt. Görel Thurdin talar om utvärdering av de fördelningspolitiska effekterna av förslaget. Hon tycker att man borde kunna genomföra centerns förslag tidigare, och hon säger sig veta att dess fördelningspolitiska effekter är riktiga. Man kan inte vara alldeles säker på varenda punkt när det gäller sådana saker. Man måste helt enkelt ha facit i hand för att se hur det verkligen slår. Vi socialdemokrater är villiga att göra korrigeringar om det visar sig att de fördelningspolitiska effekterna slår fel. Till Lars Bäckström vill jag säga att bolagsskatten är tänkt att vara ett slags nollsummespel, dvs. sänker man skatten, måste det finansieras genom en breddad bas. Det kommer då att gå i stort sett jämnt ut, om man undantar en något skärpt beskattning av de finansiella instituten.

Herr talman! Jag har efter utspelet i måndags inte längre något särskilt stort förtroende för de socialdemokratiska beräkningarna. Det utspelet gjordes i avsikt att skada och misstänkliggöra, inte i avsikt att försöka åstadkomma en saklig debatt. När socialdemokraterna gör bedömningar går det bra, men om andra gör bedömningar är det fel, och då skall de som gör bedömningarna sättas åt. Alla parter skall ha samma rättigheter att forma sina förslag. Inga skall särbehandlas därför att de arbetar t.ex. inom finansdepartementet. Detta är fullständigt orimligt. När ni presenterade det här skatteförslaget tog ni exemplet med en välbeställd familj med två barn för att pressa den socialdemokratiska riksdagsgruppen till underkastelse och därför att den skulle förstå hur hårt reformen drabbade höginkomsttagarna. I ett exempel hade vardera maken en bruttoinkomst på 168 000 kr. Familjen hade vidare skuldräntor på 260 000 kronor. Familjen betalar väl ändå någon skatt även om man kan dra av dessa räntor. Lånen skall ju också amorteras. I realisationsvinst och utdelningar på aktier hade familjen 400 000 kr. Så småningom kom man fram till att familjen förlorar 10 000 kr. på ett år. Det tycker man är ett fantastiskt slående exempel. Jag har talat med bankexperter, som använder detta exempel för att visa hur horribelt socialdemokraterna beskriver effekterna av den föreslagna reformen. När det gäller kollektivtrafiken lägger man över ansvaret på Stockholms stads kommunpolitiker, som redan har det nog besvärligt med att begränsa biltrafiken här i staden och försöka åstadkomma förbättringar av kollektivtrafiken. Men här gynnar man biltrafiken och slår till mot kollektivtrafiken med en moms på 26 96. Detta rimmar dåligt med våra trafikpolitiska mål, och det är heller inte särskilt solidariskt eller lojalt mot kommunpolitikerna i Stockholm. Jag kommer så till bostadsutskottsordförandens anförande om bostadspolitiken och skattereformen. Jag utgår från att riksdagsutskotten har ordförande som begriper sig på sina arbetsområden. Ordföranden i bostadsutskottet lyfte fram det bostadssociala området. Men det finns i dag inga förslag om hur man skall klara de bostadspolitiska problem som blir följden av skattereformen. Man pratar en massa men lägger inte fram några förslag. Ni måste väl även här ha förslag till finansiering.

Herr talman! Lars Hedfors sade att avsikten är att vi skall ha ett oförändrat skatteuttag på företagssektorn. Det har jag förstått, och där har vi en av våra mest kritiska punkter. Lars Hedfors och jag vet att man i Reagans USA valde en annan väg för att finansiera sina marginalskattesänkningar; man tog ut en ökad skatt på företagen som motsvarade sänkningen av inkomstskatten. Det är rimligt att göra så även i Sverige, eftersom vi har ett lågt skatteuttag på företagen. Jag tror att företagens skatteandel av BNP ligger på ungefär 2 90. Det är inte någon hög beskattning internationellt sett. Så till frågan om hur högt skatteuttaget blir. Sven-Olof Lodin, som jobbar med skattefrågor i näringslivet har många sidor. En av hans mest positiva sidor är att han är väldigt rak. Vid en av utfrågningarna i skatteutskottet ställde jag till honom frågan: ”Skulle det inte ha varit möjligt att skapa ett ännu enklare företagsbeskattningssystem genom att slopa SURV-en och i stället sänka skattesatsen till exempelvis 23 26?”. På det svarade Sven-Olof Lodin: ”Det hade i och för sig varit möjligt. Skälet är delvis politiskt” — vad nu Sven-Olof Lodin kan ha menat med ”politiskt”. Om löntagarna skall betala 30 96, tycker jag att det ser bra ut att även företagen skall betala 30 26 och inte 23 20. Så enkel tror jag faktiskt att frågan är. Hade man valt det alternativ som vi förespråkar, skulle man ha fått ett rakare system med mindre inlåsningseffekter, ett system där investeringarna styrs dit där de ger den bästa avkastningen och gör den största nyttan och inte dit där de ger de bästa skattetekniska effekterna. Det är bra med raka och enkla system, och det borde vi kunna vara överens om. Jag skall komma tillbaka till fördelningsfrågorna, men jag vill nu säga att regeringens analys grundas på det faktum att alla får sin konsumtion ökad med 1 70. Det är ett av baspåståendena, det man skulle bevisa — VSB. Alla dessa analyser bygger på ett slags cirkelresonemang. De bygger också på den egenartade föreställningen att hushållen inte kommer att förändra sitt beteende; de som har stora kapitaltillgångar kommer att fortsätta att ha exakt samma kapitaltillgångar. Det är ett egenartat och djärvt påstående. Regeringen säger att man skall räkna bort decil 1. Då räknar jag bort decil 10 med samma logik. Decil 5 får enligt regeringens egna siffror en ökning med 2,1, och decil 9 en ökning med 3,7. Basal matematik ger en differens på ca 1,5 90 till förmån för decil 9, som har det bättre ställt. Det kanske socialdemokraterna tycker är litet, men med tanke på att 80-talet förde med sig vidgade klyftor, är en vidgning av klyftorna med 1,5 90 faktiskt en vidgning av klyftorna enligt regeringens egna beräkningar. Naturligtvis är dessa beräkningar felaktiga, och tyvärr i fel riktning för regeringen.

Herr talman! Jag skall svara på Bo Lundgrens frågor. Jag kan först konstatera att Bo Lundgren i det ena fallet, när det passar hans syften, talar om långsiktigheten, om att man på lång sikt skall få ned skattetrycket. Men i det andra fallet, när det gäller finansieringen, är han mycket kortsiktig. Då håller han sig till 1991 års förslag från moderat håll. Om man studerar förslagen från moderaterna finner man att de har långsiktiga effekter. Man finner också att det i vissa fall sägs rent ut att de har långsiktiga effekter. Jag kan ta några exempel för att visa vad det är fråga om. Moderaterna kräver fr.o.m. 1992 lägre statlig skatt för beskattningsbara inkomster över 170 000 kr. Detta kostar 7 miljarder kronor. Från 1991 skall det finnas ett grundavdrag för barn på 7 500 kr., och 1993 skall detta grundavdrag vara på 15 000 kr. Detta kostar i genomsnitt 7 miljarder kronor. Moderaterna vill inte ha någon pensionsfondsbeskattning. Detta gäller naturligtvis för all framtid, och det kostar i genomsnitt 5 miljarder under åren 1991-1993. De vill inte ha en särskild löneskatt. Detta kostar 5 miljarder. Jag skulle kunna räkna upp post efter post där moderata samlingspartiet på sikt bjuder över det socialdemokratiska förslaget med underfinansiering som följd. Görel Thurdin tar återigen upp fördelningspolitiken. Vi har faktiskt, Görel Thurdin, beräkningar som visar att centerpartiets fördelningspolitik är sämre än socialdemokraternas. För att bara göra en liten parentes vill jag säga att jag inte riktigt kan förstå centerns ständiga attacker på bidragen. Det är ju just bidragen som har den största och bästa fördelningspolitiska träffsäkerheten. Att sänka momsen på maten, som centern föreslår, har ingen fördelningspolitisk träffsäkerhet gentemot barnfamiljerna. Att höja barnbidragen har däremot en kraftig fördelningspolitisk träffsäkerhet. Det är av den anledningen vi kan säga att centerpartiets förslag i förhållande till det socialdemokratiska förslaget missgynnar barnfamiljerna. Lars Bäckström uppehåller sig vid företagsbeskattningen och säger att vi skall betala vår reform med den. Sedan hänvisar han till Reagans USA. Lars Bäckström hade faktiskt under skatteutskottets resa till USA tillfälle att lyssna på ett stort antal experter som enstämmigt förklarade att det inte var kapitalet som fick betala den skatteökningen utan löntagarna och konsumenterna.

Herr talman! Det beslut riksdagen om några timmar kommer att fatta är ett av de viktigaste på många många år. Jag kan inte erinra mig att jag själv under mina år i riksdagen har varit med om ett på det ekonomiska området mera betydelsefullt beslut. Det är också till sitt omfång ett av de mest omfattande beslut som riksdagen någonsin fattat. Kanske är det det mest omfattande någonsin. Århundradets skattereform eller ej — det är i alla händelser ett stort beslut. Därom råder inget tvivel. Under mina åtta riksmöten har jag från denna talarstol ofta riktat besk kritik mot den av regeringen och det socialdemokratiska partiet förda skattepolitiken. Låt mig i dag, herr talman, inleda med att berömma socialdemokraterna för att de till slut har kunnat samla ihop sig till dagens beslut. Inte minst med den senaste valrörelsen och de angrepp som då riktades mot folkpartiets skattepolitik i färskt minne är det lätt att föreställa sig att genomförandet av detta skatteförslag fordrat en rejäl dos av självövervinnelse. Det skall därför i mina ord inte tolkas in något annat än ett ärligt menat beröm till socialdemokraterna för detta. Det har tagit på tok för lång tid att komma fram till detta beslut. Det är den reservation jag vill göra, och detta återkommer jag till längre fram. Jag vill också här uttala min tillfredsställelse över det konstruktiva och öppenhjärtiga sätt på vilket samtalen mellan våra partier har kunnat föras. Socialdemokratin har uppenbarligen fått betala ett betydande politiskt pris för detta nödvändiga beslut. Det är en effekt, det är jag angelägen att framhålla, som ingen annan än socialdemokraterna själva förorsakat. Jag vill också, herr talman, gärna till protokollet få antecknat ett tack till de folkpartister som, ofta i form av ideellt arbete, har medverkat till dagens reformförslag. Herr talman! Skatteutskottets betänkanden 30 och 31, som av formella skäl debatteras separat, är en följd av den överenskommelse om skatterna som efter omfattande förhandlingar kommit till stånd mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Det finns i detta andra steg, liksom i det första, inslag som vi uppskattar och andra som vi hellre skulle sett en annan lösning på. Vi är från folkpartiets sida ändå beredda att ta ansvar för reformen i dess helhet. Som framgår av betänkandena har vi på en del punkter reserverat oss. På dessa punkter stödjer vi självfallet inte förslagen i propositionerna. Leif Olsson kommer i sitt inlägg att ta upp dessa punkter. Som jag nyss sade är debatten av formella skäl uppdelad på två delar. Jag vill därför göra det förtydligandet att vi för vår del valt talarordningen så, att Anne Wibble ges möjligheten att, som sig bör, avsluta och för folkpartiets del göra ett sammanfattande inlägg om debatten och folkpartiets ställningstaganden. Herr talman! Dagens beslut om en genomgripande reformering av det svenska skattesystemet handlar om långt mera än skatter. I själva verket handlar det om Sveriges framtid som modern industrination. Efter en lång period av en mycket kraftig och envis högkonjunktur, i vilken den svenska industrin gått för högvarv, borde ekonomin ha varit ett glädjeämne i vårt land. Likväl talar vi i dag inte om ekonomisk succé utan om ekonomisk kris i Sverige. Och detta tal är dess värre inte obefogat. Även om takten varit lägre, har vi i själva verket under en följd av år på 80-talet gjort om de ödesdigra misstagen från 70-talets mitt. Främst genom underlåtenheten att göra något åt ett totalt misslyckat skattesystem har vi under 80-talet inte kunnat klara en vettig lönebildning i vårt land. Inflationen har tillåtits härja. För underlåtenheten att göra något åt alla de ödesdigra systemfelen i svensk ekonomi, av vilka vårt gamla lapptäcke till skattesystem är det allvarligaste, vilar ett tungt ansvar på socialdemokraterna. Herr talman! Det skattesystem som skulle fördela resurserna rättvist och medverka till ett fortsatt välfärdsbygge i vårt land har gjort bankrutt. I stället har det kommit att utgöra ett hinder i arbetet för fortsatt välfärd genom att inte stimulera till arbete och sparande. När vi nu har gått till verket för att åstadkomma något annat har vi från folkpartiets sida speciellt försökt hålla ett par kriterier levande under arbetet. För det första: Ett nytt skattesystem måste medverka till ekonomisk effektivitet. Vi må ha aldrig så stolta och högtflygande planer på social rättvisa, men klarar vi inte ekonomin, klarar vi inte heller att ta hand om vad vi i folkpar tiet brukar kalla det glömda Sverige. Vi klarar inte heller solidariteten med de fattiga länderna eller miljön, varken här hemma eller utomlands. För det andra: Ett nytt skattesystem måste anpassas till en ökad internationalisering. Vi ser med skälvande glädje hur murar och diktaturer raseras i vår omvärld. Hoppets låga tänds hos folk efter folk. Gränserna öppnas eller raderas ut. Vi måste vara lyhörda för det fantastiska som sker i vår omvärld och aktivt medverka till ett ökat internationellt samarbete. Skattesystemet måste stimulera och inte förhindra en sådan utveckling. För det tredje: Ett nytt skattesystem måste vara neutralt. Skattesystemet skall anpassas till människornas behov — inte tvärtom. Fritt konsumtionsval måste vara huvudprincip. Naturliga undantag där samhället genom beskattningen bör styra utvecklingen utgör alkohol, tobak och miljö. I övrigt bör staten hålla fingrarna borta. Subventioner döljer verkligheten och förhindrar rationella val. För det fjärde: Skattesystemet skall vara så enkelt som möjligt. Komplexiteten i dagens skattesystem innebär orättvisor och rättsosäkerhet. Arbetet på att göra skattesystemet enklare måste gå vidare. Den enskildes rättssäkerhet måste stärkas. För det femte: Skattesystemet måste vara rättvist. Det finns begränsningar för vad man kan åstadkomma i rättvisa genom skattesystemet. Dagens skattesystem utgör en illustration till vad som händer när alla mål skall åstadkommas genom skattesystemets försorg. Resultatet blir i stället ökad orättvisa. Herr talman! Under arbetet med reformen har ett betydande arbete lagts ned på att åstadkomma ett så rättvist utfall som möjligt i ett statiskt perspektiv, dvs. vid själva omläggningstillfället, mellan olika grupper av skattebetalare. Det säger sig i det närmaste självt, att en reform med syftet att sänka marginalskattesatser som tenderat att få en orimlig nivå, med naturnödvändighet på papperet innebär större skattesänkningar för relativt högavlönade än för relativt lågavlönade. I normalfallet minskas dock denna effekt i hög utsträckning av att höginkomsttagare också vanligtvis har betydligt större avdrag än låginkomsttagare. Det kan i detta sammanhang vara intressant att konstatera att när en skattereform med liknande innehåll genomfördes i USA ökade skatteinbetalningarna procentuellt mycket kraftigt för gruppen höginkomsttagare medan de minskade, om än i mindre grad, för låginkomsttagarna. Det torde finnas goda skäl att anta att samma sak kommer att bli fallet i vårt land. Den betydelsefulla vinsten för grupper med lägre inkomster kan dock inte avläsas vid omläggningstillfället. Den uppkommer i stället genom att samhällsekonomin, och därmed levnadsstandarden, på sikt förbättras. Att sådana s.k. dynamiska effekter uppstår är alla överens om. Som jag sade i debatten före jul kan det finnas skäl att inte i det korta perspektivet överdiskontera dessa förväntningar. All erfarenhet från skatteutskottets ”jakt på dynamiska effekter” i USA förra sommaren visar att det tar någon tid innan de uppkommer. Detsamma kan i detta fall antas gälla här. Herr talman! Debatten under skattereformens framväxt har handlat mycket om rättvisa, och det är naturligtvis inget fel i detta. Tvärtom. Vad som enligt folkpartiets mening är fel är att hela det bakomliggande syftet, att Prot. 1989/90:140 åstadkomma ett ekonomiskt effektivt skattesystem, blivit så litet debatterat. 13 juni 1990 Att debattera detta syfte — som jag konstaterade inledningsvis handlar det ju om Sveriges framtid som modern industrination — har inte varit lika intressant för övriga oppositionspartier. Eländes elände skulle kunna tjäna som samlande bedömning för vissa partiers insatser då det gällt att informera, eller snarare, desinformera svenska folket om reformens innehåll. Otaliga är de debattartiklar jag läst, huvudsakligen skrivna av moderater och centerpartister, där debattören letat upp varenda krona då det gäller finansieringen, men däremot helt förbigått att skatten på arbete och sparande sänks rejält och helt förbigått vad som kommer att hända i framtiden. Jag återkommer något till detta fenomen när jag avslutningsvis kortfattat granskar de övriga partiernas något mediokra insatser i arbetet på att ge nationen ett vettigt skattesystem. Herr talman! Det är naivt att tro att man skulle kunna genomföra stora besparingar och nedskärningar i sociala välfärdssystem samtidigt som man genomför en marginalskattereform med på papperet stora skattesänkningar för höginkomsttagare. Tvärtom är de höjningar av sociala förmåner, t.ex. bostadsbidrag och pensionstillskott, som genomförs samtidigt med förändringarna av skatteparagraferna egentligen inte annat än en följd av det självklara förhållandet att man inte kan ge stora skattesänkningar åt låginkomsttagare som redan betalar liten eller ingen statsskatt alls. Moderaterna och centerpartiet talar också med förakt om den rundgång som enligt deras mening skulle uppkomma genom den helt nödvändiga höjningen av barnbidraget. Jag tycker att ni skall sluta med det. Vad är det i detta avseende för skillnad mellan vårdnadsbidrag och barnbidrag? Om barnbidrag som finansieras med skattemedel är rundgång, är väl vårdnadsbidrag finansierade med skattemedel också rundgång? Och vårdnadsbidrag skall vi ha. Det hoppas jag vi är överens om. Herr talman! Efter detta konstaterande faller det sig naturligt att övergå till att granska de andra partiernas insatser samt att bemöta den kritik som har riktats mot folkpartiet från våra bröder och systrar i övriga oppositionspartier. Det förefaller praktiskt att ta dem i omvänd storleksordning. Låt mig börja med miljöpartiet. Miljöpartiet vill ha ett grönt skattesystem. Såvitt jag kan utläsa av dess partimotion skall beskattningen i detta gröna system följa två huvudprinciper. Man vill beskatta ändliga råvaror och miljöförstöring. Eftersom beskattningen syftar till en kraftig reducering av skattebasen kommer dessa skatteintäkter att snabbt sjunka. Den andra skattekällan som miljöpartiet tänker sig är högre skatt på arbete. Däremot är man frikostig med avdrag. Sålunda lovar man runt ett allmänt avdrag om 10 000 kr. årligen för hobbybetonade verksamheter, utan att räkna med den fulla kostnaden för detta. Miljöpartiets påstående att svenskarna skattefuskar så mycket att man inte behöver räkna denna skattesänkning fullt ut gör i sanning miljöpartiets förslag till ett av skattereformens märkligaste finansieringsförslag. Själva har de tydligen inte räknat med att de åtgärder de föreslår skall be 47 tyda några förändringar i beteendet hos svenska folket. Men enligt alla ekonomiska lagar så får givetvis miljöpartiets skatteförslag just en sådan verkan, och den blir kraftig, och därför spricker också ballongen. Att lägga om hela det svenska energisystemet till förnyelsebara energikällor, att lägga om trafiksystemet till miljövänliga järnvägsoch fartygstransporter, är gigantiska uppgifter och utmaningar för svensk industri. Dessa uppgifter löser man inte genom att bekämpa modern industriproduktion och uppmana folk att stanna hemma från jobbet för att spela musik och byta tjänster med varandra. Miljöpartiets politik är i detta avseende politisk svindel, och deras skattepolitik är grunden i denna svindel. Att vpk — numera v — yrkar avslag på skattereformen kommer självfallet inte som en överraskning. Däremot förvånar den nymornade omsorgen om småföretagen som i verbal form kommer till uttryck i vpk:s partimotion. Nu handlar det också bara om ord. När det gäller handling förs läsaren av vpkaktstycket snabbt tillbaka till verkligheten. Alla vet ju att bakom vartenda avslag på motioner innehållande rättvisekrav för småföretagen har det stått en socialistisk majoritet i vilken vpk oftast varit tungan på vågen. Det gäller krav som rättvisa och likformiga avdrag för pensionspremier, krav om 400-timmarsgränsens avskaffande — för att nu bara nämna ett par regler där rättvisa för egenföretagarna nu skapas genom uppgörelsen. Annars är det uppenbarligen vpk:s avsikt, och numera vänsterpartiets kan jag förstå, att Sverige fortfarande skall ligga i världstopp då det gäller marginalskatter, skyhögt över de skattesatser som av allt att döma kommer att gälla i de öststater som nu kastar av sig det kommunistiska oket. När vpk i motionen beklagar sig över att beredningen av reformen gått för fort, jämför man uppenbarligen inte med de öststater som nu i en rasande takt reformerar sina skattesystem för att anpassa dem till marknadsekonomi. Nej, alldeles uppenbart är att vpk haft för mycket bestyr och bekymmer med att jaga konsonanter för att riktigt kunna hänga med. Det är inte utan att man värdesätter att tillhöra ett parti som står med båda benen på jorden, när man ser vänsterpartiets bekymmer att likt en sovande höna hålla balansen på ett ben — det vänstra. När riksdagen behandlade reformens första etapp kunde ingen undgå att notera spännvidden i uppfattningar mellan centerpartiet och moderaterna. De båda hade inte mer än avslutat sina inledande anföranden här i kammaren förrän något som måste betecknas som det fria kriget brakade loss. Situationen är i sak densamma även i dag, även om man är litet snällare mot varandra, När moderaterna vill sänka skatterna, vill centern höja. När moderaterna egentligen vill ha mervärdeskatt på energi, fast man vrider sig som en orm, vill centern i stället ha punktskatter. När moderaterna egentligen vill ha en anpassning till EG, fast man även på denna punkt vrider sig som en orm för att slingra sig, vill centern inte ha någon anpassning till EG. Jo, på en punkt passar galoscherna. Det gäller matmomsen. Här tar centern hjälp av EG, trots att EG aldrig skulle godkänna centerns förslag till sänkt matmoms. Ibland passar det. Centern fortsätter sitt fördelningspolitiska illusionsnummer, trots att man för länge sedan upptäckt att momsen är det sämsta fördelningspolitiska instrument som står att finna då det gäller att hjälpa barnfamiljer och pensionärer. Nu säger Görel Thurdin att detta inte är bevisat. Jo, Görel Thurdin, i varenda utredning som har företagits i detta ämne har det bevisats. Fråga Stig Josefsson, som var med i början av 80-talet och utredde denna fråga! Slå även en signal till Thorbjörn Fälldin, som på ett ärligt sätt följde upp utredningens resultat. Nu fyller centern på med illusionsnumret att utlandet kommer att betala energiskatterna för oss om vi fortsätter med punktskatter på energin. Trots att man vet att resultatet av dessa trolleriförsök blir ökad arbetslöshet och sämre bytesbalans när konjunkturen vänder neråt fortsätter man föreställningen. Moderaterna är inte bättre. Bo Lundgren får ursäkta, men moderaternas insatser för att ge vårt land det bättre skattesystem som det förtjänar och så innerligt behöver är inte precis av det heroiska slaget. När vi har ägnat dagar och kvällar, helg som vardag, åt konstruktivt arbete för att utforma vettiga skatteregler, har ni använt tiden till att på ett destruktivt sätt desinformera svenska folket om innebörden av förslagen. Det har i långa avsnitt varit deprimerande osakliga aktstycken som era små ungmoderater legat i med som blå remmar i trappuppgångarna i sin iver att sprida ut. Ert röstfiske i grumliga vatten under denna process tillhör inte de mest ärorika avsnitten i landets politiska historia. Jag skall inte inför denna ferie uppmana till kontemplation, men säkert är det berättigat. Herr talman! Inom folkpartiet skäms vi inte för våra insatser då det har gällt att ge landet ett skattesystem som stimulerar till arbete och sparande och så långt det är möjligt förhindra skattefusk och ineffektivitet i ekonomin. Vi gick till förhandlingarna med rågångarna klara. Riktlinjerna för folkpartiets skattepolitik slog vi fast vid vårt landsmöte hösten 1987. Beslutet föregicks av ett genomgripande arbete i en synnerligen välkvalificerad intern arbetsgrupp. Det presenterades i skriften ”Bättre skatter” i februari 1987. I sina bärande principer överensstämmer det förslag som nu debatteras här i kammaren med det som arbetsgruppen från folkpartiet lade fram. Jag är som folkpartist självfallet inte ledsen för detta. Ett påpekande kan dock vara på sin plats. Från folkpartiets sida menar vi inte att arbetet med reformeringen av vårt skattesystem är färdigt i och med denna reform. Viktiga avsnitt återstår att förbättra. Det gäller t.ex. den s.k. särskilda redovisningsmetoden samt frågan om att göra handelsbolaget till skattesubjekt. Här har också överenskommelse träffats mellan folkpartiet och socialdemokraterna om fortsatt utredning. Även nuvärdesavskrivningen och periodiseringsfonderna skall utredas vidare. Enligt folkpartiets mening måste fortsättningsvis skattereformen följas upp under de år som kommer. Det är självklart att det inte går att genomföra en reform av denna omfattning utan att den kommer att vara behäftad med fel. Det är vi helt införstådda med. Också kapitalbeskattningens konsekvenser måste följas noggrant sedan reformen trätt i kraft. Det är särskilt viktigt i en värld med ökande internationell ekonomisk integration. Förmögenhetssamt arvsoch gåvobeskattningen har inte omfattats av ut redningsoch reformarbetet. Det är viktigt att även på dessa områden förslag om lägre skatter snabbt läggs fram av regeringen. Leif Olsson kommer i sitt anförande att ta upp folkpartiets förslag på dessa områden. Herr talman! Med dagens beslut kommer möjligheter att skapas för en bättre utveckling av svensk ekonomi. Därigenom kommer också möjligheter att skapas för en successiv sänkning av skattetrycket. Momsen kan sänkas, och Sveriges ekonomi kan länkas in på rätt spår. Jag yrkar därför, herr talman, till sist bifall till hemställan i det betänkande vi nu debatterar med undantag för de punkter där vi reserverat oss. I syfte att underlätta beslutsfattandet avstår jag från att yrka bifall till reservationerna men hänvisar till innehållet i desamma.

Herr talman! Mycket skall man höra från Kjell Johansson. Han sade att folkpartiet har en överenskommelse med socialdemokraterna. Då undrar jag: Har ni en överenskommelse också om hur ni skall göra efter valet 1991? Man tror inte att det är sant när någon från folkpartiet talar så varmt för — Prot. 1989/90:140 bidrag. Ni har ju tidigare haft en slogan om att man skall kunna leva på sin — 13 juni 1990 lön. Det måste också gälla i frågor som rör skattesystemet. Det borde vara besvärande för folkpartiet att få den frågan. Jag fick egentligen inte heller Reformerad ( något svar. komstoch företagsbeskattning Kjell Johansson riktar ett tack till alla folkpartister som lagt ned arbete på att påverka skattereformen. Det finns även många centerpartister som har försökt påverka den. Jag har här i kammaren lyssnat till folkpartister som har velat att saker och ting borde ändras i den här skattereformen. Men då har statsrådet Erik Åsbrink sagt att eftersom det finns en överenskommelse med folkpartiet, blir det inte någon ändring. De kritiska folkpartisterna har naturligtvis inte fått något gehör för sina åsikter, men de kommer kanske att höja sina röster. De som redan har låg skatt får inte någon hög skattesänkning. Däremot får — och fick 1990 — dessa en verkligt hög kostnadsökning, oavsett hur stor skattesänkningen blir. Jag har talat med bankexperter som har tittat på effekterna för hushållen. De har räknat fram att det går med ett stort minus för oerhört många under 1990 och 1991. Sedan kan ni åberopa era genomsnittliga fördelningspolitiska beräkningar så mycket ni vill. Jag återkommer till det tvivelaktiga i att om man står med den ena foten i en hink med kallt vatten och den andra i en hink med kokhett vatten, mår man genomsnittligt sett ganska bra. Subventioner döljer verkligheten och försämrar kanske också rationella val. Bostadsbidraget, t.ex., bidrar ju till att ännu fler än i dag dras in i ett system med högre marginaleffekter än vad skatteskalan ger. Dessa människor får det svårare att klättra. Resultatet för dem blir antingen minus eller lika med noll. Inte ens Kjell Johansson har anledning att ta till så stora ord när det gäller skattereformen.

Herr talman! Kjell Johansson upplyste om folkpartiets målsättning, ekonomisk effektivitet och gynnande av industrin. Det ges inte särskilt mycket hopp för människor och miljö i folkpartiets framtida Sverige. Miljöfrågorna är ju allvarliga. Om tio år är kanske en miljon arter utdöda, kanske ännu inte människan — det tar något längre tid. Kanske det bara blir industrierna kvar. Klimatet kan vara oåterkalleligt försämrat. Sådan kan effekten bli, om vi fortsätter i samma hjulspår med den ekonomiska effektiviteten och gynnandet av industrin, som Kjell Johansson talade sig så varm för. Jag vill bara påpeka några felaktigheter i Kjell Johanssons framställning. Det extra avdraget för icke yrkesmässig verksamhet blir inte så förfärligt dyrbart. Det är klart att avdraget kostar en del. Vi räknar med mindre än 1 miljard i en budget som är 6 miljarder bättre balanserad än den som folkpartiet och socialdemokraterna har tagit fram. Mycket av den här verksamheten bedrivs svart. Därför är det inte någon dyrbar reform. En annan sak som också har missuppfattats är våra avdragsregler för ränteutgifter. Våra regler är faktiskt tuffare än era, utom just i fråga om boende. 51 När det gäller boendet blir det nämligen stora problem om man gör snabba ändringar. Folk har, speciellt i storstäder och i relativt populära områden, tagit på sig mycket stora skulder för sitt boende. Där måste man — åtminstone för den närmaste tiden — ha betydligt mildare regler. Annars är våra avdragsregler rent av tuffare än era, så vi vill inte bli beskyllda för motsatsen.

Herr talman! Jag får tacka Kjell Johansson för ett bitvis spirituellt anförande, även om jag inte delar hans värderingar. Kjell Johansson sade att det inte är någon större skillnad mellan barnbidrag och vårdnadsbidrag. Min högst personliga kommentar till detta är att Kjell Johansson där har en poäng, även om inte våra resp. partier delar den uppfattningen. Detta sagt mera en passant. Vidare sade Kjell Johansson att de övriga partierna hade gjort mediokra insatser. De hade inte diskuterat samhällsekonomi. I mitt huvudanförande försökte jag att till 90 20 hålla mig till samhällsekonomin, så i det fallet känner jag mig oskyldig — i varje fall i dag. Kjell Johansson talade om vänsterpartiet och småföretagarna. Han sade att vår omsorg om småföretagarna bara är verbal. I reservation nr 101 har vi tagit upp att de mindre företagen har problem och att vi vill att det skall råda likställighet. Kjell Johansson vet att det är de större börsnoterade bolagen som gynnas i dagens skattesystem. Min uppfattning är att SURV-en gynnar de stora koncernerna och missgynnar ej börsnoterade familjeföretag. Det är bl.a. därför som vi har yrkat avslag på förslaget om skatteutjämningsreserven. Jag tycker därför att Kjell Johansson är något hård i sin kritik. Vi har i detta betänkande yttrat oss och tagit upp att vi från vänsterpartiet vill gå vidare på detta med särskild redovisningsmetod för egenföretagare. Jag håller med Kjell Johansson i det han sade om handelsbolag som skattesubjekt. Där är vi överens. Däremot är jag helt oense med Kjell Johansson när det gäller nuvärdesavskrivning och periodiseringsfonderna. Där har vi klara indikationer från riksskatteverket. Man säger mycket tydligt i sitt remissyttrande att detta skulle ge oerhörda skattetekniska problem och möjligheter till skatteundandragande. Det är inte på det viset som småföretagen behöver gynnas. Kjell Johansson sade att vi i vänsterpartiet fortfarande vill ha världens högsta marginalskatt. Det är inget uttalat krav från vår sida att den måste vara världens högsta, men vi har krav på mer än 50 90 marginalskatt. Vi tycker att det hade varit rimligt att man från regeringens sida hade accepterat detta. Det hade anslutit sig till Wigforss gamla linje som Hedfors talade om. Men det ville man inte. Lägg märke till att under den period vi har haft världens högsta marginalskatt, har vi samtidigt haft världens högsta arbetsutbud, frånsett Japan. Jag tror att detta med marginaleffekterna har överdrivits högst väsentligt när det gäller följderna för samhällsekonomin. Marginalskatterna i Sverige har mycket länge varit världens högsta, men vår industriella kapacitet är enastående, liksom vår levnadsstandard. Det är mycket märkligt att vi kunnat uppnå detta under dessa mycket omöjliga förhållanden. Enligt aerodynamikens lagar kan inte humlan flyga, men det gör den i alla fall.

Herr talman! Jag vill inte vara ofin, men jag undrar var Görel Thurdin egentligen står med fötterna. Hon verkar stå med bägge fötterna i den varma hinken. Visst måste man kunna leva på sin lön, men för att kunna göra det måste man ju ha någon lön. Hur skall Görel Thurdin hjälpa barnfamiljer, låginkomsttagare med många barn, om man inte gör något åt detta? Hur skall man egentligen sänka skatten för dem? Pensionärerna som knappt betalar någon skatt, studerande och alla de grupper som vi i går fattade beslut om speciella insatser för, hur hjälper man dem? Det är litet besvärligt med Görel Thurdin, eftersom hon talar på ett sådant sätt att jag inte riktigt hänger med. En hög kostnadsnivå nämndes. Vi kan kasta siffror förbi varandra här hur länge som helst. Det är meningslöst. Det har vi ju hållit på med under de kvällar som jag talat om när vi har gått igenom och penetrerat detta för olika grupper och arbetat med det. Det är detta det har handlat om hela tiden. Låt mig även säga några ord till Gösta Lyngå. Gösta Lyngå säger att man har fått besked om folkpartiets samhälle och miljö. I folkpartiet föreslog vi för 20-25 år sedan miljöavgifter. Då var miljöpartiet inte ens påtänkt. Vi har drivit den frågan hela tiden, men nu handlar det om konkreta åtgärder, t.ex. att få upp solfångare på taken. Det blir inte en enda solfångare på taket om man enligt era anvisningar sitter hemma och sjunger. Det krävs en effektiv produktion i den svenska industrin för att man skall klara den gigantiska uppgift som detta lägger på oss. Lars Bäckström säger att man har reserverat sig. Det undrar jag om ni har gjort. Det finns inte många reservationer som rör småföretagarfrågor från vpk. Däremot har ni inte tryckt på rätt knapp en enda gång. Ni har tryckt på den knapp som har betytt avslag på alla rättvisekrav som rör svenska småföretagare. Det har ni gjort år efter år efter år, långt före Lars Bäckströms tid här i riksdagen. Det skulle vara skönt om det blev en ändring på detta i fortsättningen. Det tackar vi alldeles speciellt för.

Herr talman! Det var bra att höra att folkpartiet föreslog miljöavgifter för 20 år sedan. Det hade varit ännu bättre om vi hade fått höra att det hade hjälpt, men det har det ju inte gjort. Vad som har skett under de 20 år som har gått sedan folkpartiet började tala om det här är att vi har fått en sämre och sämre miljö. Därför har det uppstått en grön rörelse som verkligen revolterar mot detta. Det är därför som miljöpartiet de gröna sitter här och försöker föreslå andra metoder än dem som ni har talat om. Frågan gäller — jag hoppas att jag så småningom skall få tillfälle att förklara det så att ni förstår — att konsumtionsmönster o.d. måste ändras. Det hjälper kanske inte längre att effektivisera industrin för att rädda miljön. Det kanske är helt andra ändringar som behövs. När det gäller sjungandet, är det också en fråga om valfrihet. Om Kjell Johansson inte tycker om att sjunga utan i stället vill spela schack eller något annat, står det honom helt fritt.

Herr talman! Jag vill bara fråga Kjell Johansson om det var för att hjälpa familjer med många barn som ni inte ställde upp på flerbarnstillägget. Det har varit en debatt om sådant här tidigare. Frågan om matmomsen är ganska intressant. Om matmomsen i stället skulle ersättas med ett bidrag skulle det tydligen få större fördelningspolitisk effekt. Den slutsatsen kan man dra här. En familj med små inkomster måste ändå se till att den får mat. Matkostnaderna blir betydligt större i förhållande tilllönen för en familj med låga inkomster än för en familj med höga inkomster. Det försökte man påpeka t.ex. i London när vi var ute på vår skatteresa. Man ruskade på huvudet när Kjell Johansson ställde frågan om matmomsen. Prot. 1989/90:140 De flesta EG-länder har sänkt matmomsen. EG vill ha samma system som 13 juni 1990 vi har, nämligen två momssatser — en lägre för nödvändig konsumtion och en högre för övrig konsumtion. Utredningen om matmoms visade på goda fördelningspolitiska resultat. Professor Johan Lybeck, som tidigare har varit motståndare, har nu vänt på klacken och tycker att frågan om en sänkt matmoms är mycket viktig. Det börjar kanske fler och fler förstå. Ni kanske har desinformerat om denna matmoms så att folk inte har förstått hur bra den har varit. När jag går ut i samhället och talar med föräldrar och pensionärer så tycker alla att man skall sänka matmomsen. Folkpartiet säger att vi bör ha moms, men vi bör sänka. Ni säger att man skall höja kapitalbeskattningen, men att det är viktigt att sänka den. Man bör sänka skattetrycket, men man skall höja det nu. Folkpartiet försöker slå rekord i liberal kluvenhet.

Herr talman! Kjell Johansson säger att vi trycker på fel knapp. Såvitt jag förstår så kommer Kjell Johansson att trycka på fel knapp när det gäller vpk:s reservation om att lindra beskattningen för småföretagarna jämfört med de stora företagarna. Vi är väl då två som trycker fel, och som måste kunna enas. Det kräver både av Kjell Johansson, som representant för folkpartiet, och av mig, som representant för vänsterpartiet, mer konstruktiva insatser i utskottet. Det ser vi tydligen fram emot båda två. Utmärkt! Jag vill också passa på att ge Kjell Johansson en eloge för att han påpekade att folkpartiet minsann förde ut sitt alternativ i valrörelsen. Det gjorde ni, och vi vet ju hur det gick då. Det var säkert ett smärtsamt valnederlag. Men ni förde ut frågan och det har ni all heder av. Det var bara synd att vi inte fick pröva också den här uppgörelsen i samband med ett val. Det beklagar jag. Jag tror att ni i folkpartiet hade varit beredda till det. Det är kanske andra krafter som inte vill det. Det får stå för dem. Kjell Johansson nämnde frågan om marginalskatterna och arbetskraftsutbudet. Läs t.ex. långtidsutredningen! Där står det att det finns en tendens att hushåll med relativt hög inkomststandard har ökat sin arbetstid mer än hushåll med relativt sett lägre inkomststandard. Där ser man! De som tjänar mest ökar sitt arbetskraftsutbud mest under 1980-talet säger långtidsutredningen. Människornas sinnen, Kjell Johansson, är sannerligen outgrundliga. De stämmer ibland inte ens med den nyliberala handboken. Det blir problem med teoribildningen när människor inte vill följa den. Jag vill ställa en mycket konkret fråga som gäller kapitalbeskattningen. Ni vill ha nominellt 30 26 kapitalbeskattning, och ni vill gynna sparandet. Ni har antagit den teoretiskt intressanta förutsättningen att inflationen kommer att bli 4 96 i fortsättningen. Den har dock varit 8 26 de senaste 20 åren, så jag tror nog att den kommer att bli mer än 4 96. Vad händer då med sparandet, och vad tänker Kjell Johansson göra åt den frågan?
Herr talman! En förutsättning för att jag skulle hinna besvara den frågan 55 samt alla de andra som ställts är att herr talmannen beviljar mig tio minuters repliktid, men jag antar att jag inte får det. Jag får väl i stället försöka klara av att besvara så många frågor som jag hinner. Görel Thurdin säger att centerpartiet har hittat en professor som har ändrat uppfattning och nu tycker att matmoms är bra. Till Görel Thurdin vill jag säga: Var rädd om honom, så att han inte ändrar ståndpunkt igen! Låt mig återgå till en viktig fråga. Görel Thurdin sade att vi inte hade velat ta reson när det gäller behandlingen av skatteförslaget. Problemet är inte det, utan att vi inte har vetat vem vi skulle lyssna på. Skulle vi ha lyssnat på moderaterna som ville ha sänkta marginalskatter? Eller skulle vi lyssna på det nya gröna regeringsunderlaget med c, v och mp? Med centern i spetsen vill den kombinationen höja marginalskatterna i förhållande till skattereformens förslag. Skulle vi ha lyssnat till centern som vill ha punktskatter på energi, eller skulle vi lyssna på moderaterna som vill ha moms på energi, men egentligen inte vill ha moms på energi eftersom de inte vet när de vill ha det? Det är sannerligen inte lätt, Görel Thurdin. Inte ens om jag skulle lyssna bara på Görel Thurdin, skulle detta vara så alldeles enkelt. Skall jag lyssna på Görel Thurdin när hon säger att det innebär social nedrustning att ta bort ett bidrag eller ett avdrag? Det var nämligen vad Görel Thurdin sade här i talarstolen för en liten stund sedan. Eller skall jag lyssna på Görel Thurdin när hon säger att en ökning av bidragen blir rena rundgången? Det skulle vara intressant att få svar på dessa frågor. Att lyssna till centern har över huvud taget inte varit möjligt. Därför har vi, herr talman, tagit denna sak i egna händer. Med de krafter som jag har ganska god tillgång på i vårt parti har vi arbetat konstruktivt för att ge Sverige ett nytt skattesystem. Detta är vi, som jag sade inledningsvis, ganska stolta över. Det tänker vi inte be om ursäkt för.
Herr talman! Riksdagen kommer senare i dag — allt talar för det — att besluta om en genomgripande skattereform. Det är en unik reform — på flera sätt. Den är unik i ett internationellt perspektiv genom sin omfattning och genom den konsekvens som präglar dess faktiska utformning. Visst har många länder hunnit före med sina skattereformer. Och visst har vi till en del inspirerats av dessa utländska skattereformer. Men när vi till sist kom i gång, då gick det desto fortare. Och det blev en skattereform som i sin totala omfattning— ungefär 100 miljarder kronor eller ca 7 Zo av BNP — sannolikt överträffar alla de skattereformer som har genomförts i vår omvärld. Resultatet av denna reform blir ett skattesystem som kännetecknas av större konsekvens och likformighet än skattesystem i kanske något annat land. Skattereformen är unik också i ett inhemskt, historiskt perspektiv. Beteckningen ”århundradets skattereform” saknar inte berättigande. Vi har nämligen inte i modern tid, kanske inte någonsin förr, stått inför en lika radikal och omvälvande förändring av vårt skattesystem som nu. Även om vi utsträcker perspektivet till att omfatta andra politikområden, så vågar jag påstå att det finns få motsvarigheter till denna strukturreform på skatteområdet. Det finns de som hävdar att det har gått för fort och att vissa frågor inte = Prot. 1989/90:140 har blivit tillräckligt ingående belysta. Visst har det gått fort. Och visst är det — 13 juni 1990 riktigt att stora och viktiga delar av skattepolitiken — t.ex. bostadsbeskattningen, energibeskattningen och aktiebeskattningen — som normalt skulle ha blivit föremål för egna, mångåriga utredningar och ingående överväganden nu har fått nöja sig med att vara delområden i den stora skattereformen. Det kan inte uteslutas att en och annan detalj i reformen ännu inte har fått sin slutgiltiga, fulländade utformning. Ändå hävdar jag med stor bestämdhet att det var ett riktigt tillvägagångssätt, ja det enda möjliga, att ta allt på en gång och att göra det snabbt. Ett mera traditionellt förfarande hade tagit orimligt lång tid, och det hade inte varit möjligt att åstadkomma ett så enhetligt och konsistent skattesystem som nu blir fallet. Ja, risken hade i själva verket varit stor att hela reformarbetet hade kört fast i ett moras av protesterande särintressen. Det har i skattedebatten talats en hel del om risken för att de s.k. särintressena breder ut sig. Och vi har sett många exempel på detta; först en allmän bekännelse till värdet av den föreslagna skattereformen och vikten av att hålla fast vid de grundläggande principerna, därefter preciserade krav på att dessa principer skall frångås på något visst område, närmare bestämt på det område som ifrågavarande intresseorganisation ser som sin uppgift att gynna. Med detta vill jag inte ifrågasätta den helt legitima och nödvändiga bevakning av den egna medlemsgruppens intressen som olika organisationer ägnar sig åt. Särintresset däremot utmärks, som jag ser det, av önskemål om avsteg från den neutrala och likformiga beskattning som ju är något av en grundbult i skattereformen. Särintresset kännetecknas av en vilja att bevara eller införa ett skatteprivilegium. Det har varit nödvändigt att stå pall vid anstormningen från särintressena. Den ena veckan har massmedierna varit fyllda av snyftreportage om utblottade pensionssparare som skulle berövas hundratusentals kronor av sina mödosamt hopsparade pengar. Den andra veckan skulle stora delar av landets befolkning drivas från gård och grund. Den tredje veckan skulle 1800-talets nödår återkomma, därför att folk inte skulle ha råd att äta osubventionerad mat. Transportväsendet skulle avstanna, krogarna ödeläggas, idrottsverksamheten upphöra, glesbygden utarmas och storstäderna förslummas. Och vårt svar har varit och är: 100 miljarder kronor i sänkt inkomstskatt kan inte få så förödande verkningar. Ingen människa är bara pensionssparare eller bara ätare av subventionerad lunchmat. Ingen människa är bara villaägare, bara hyresgäst eller bara bostadsrättsinnehavare. Ingen människa är bara löntagare, pensionär eller företagare. Ja, tro mig eller ej, det är t.o.m. så att ingen människa är bara svamp-, bäreller kottplockare. Vi är alla så många olika saker på en gång. Därför kan vi lugnt och sanningsenligt konstatera: Visst finns det sådant som blir dyrare genom reformen. Visst är det så att tidigare skattefria förmåner i fortsättningen kommer att beskattas. Vi skall alla vara med och betala reformen. Men när reformens effekter skall bedömas, vare sig det gäller för den enskilda personen, för någon viss grupp av människor eller för hela befolkningen, är det helheten vi skall se till. Då är det summan av alla hundrabid tals delar, stora och små, med både plusoch minustecken, som skall lyftas fram och bedömas. Skattereformen kommer att på mångahanda sätt påverka både enskilda individer och landets ekonomi i stort. Vilka dessa effekter blir — på inkomstoch förmögenhetsfördelningen, när det gäller arbetsutbud, sparande, ekonomisk tillväxt, regionalpolitik, osv. — har analyserats och diskuterats ingående. Men det har gällt bedömningar som har kunnat göras i förväg, med alla de begränsningar som det innebär. Nu när reformen snart träder i kraft är det angeläget att vi från första stund noga följer vilka de faktiska effekterna blir. Detta väldiga samhällsekonomiska experiment, som skattereformen i en positiv mening utgör, erbjuder i själva verket något av en guldgruva för forskare och utredare. Regeringen har mot denna bakgrund gett en grupp på sex personer, med generaldirektören i riksskatteverket Lennart Nilsson som ordförande, i uppdrag att följa och rapportera om skattereformens effekter. Detta bör ske med hjälp av den forskning och statistik som tas fram av konjunkturinstitutet, ekonomiska rådet och statistiska centralbyrån men också med hjälp av andra forskare och institutioner. Rapporter bör lämnas löpande. En slutrapport bör redovisas i maj 1995. Under denna period beräknas kostnaderna för utvärderingen till sammanlagt 20 milj.kr. Regeringen förväntar sig att denna omfattande utvärdering kommer att vara till gagn genom att både allmänhetens och beslutsfattarnas kunskaper om skattesystemet i allmänhet och skattereformen i synnerhet ökar. Herr talman! Vägen fram till skattereformen, fram till dagens beslut, har varit mödosam och knagglig att tillryggalägga. Vi har inte alltid följt den rakaste kursen. Flera gånger har vi varit nära att köra i diket. Och motorn har ofta gått varm till följd av akut överansträngning. Och så måste det vara. Under resans gång har vi ändrat förslagen i många delar. De flesta förändringar har utan tvivel lett till ett bättre resultat. Någon gång har vi också med tungt hjärta fått medverka till uppgörelser som har avvikit från våra egna önskemål, därför att detta har varit nödvändigt för att vi skulle få en nödvändig förankring av reformen. Många hårda duster har ägt rum. Strån och stickor har rykt. Den som säger att den ena eller andra kontrahenten har kapitulerat eller sålt ut den egna ideologin pratar i nattmössan eller ägnar sig åt förtal. Men nu står vi vid målet. Och vi kan konstatera att det blev en bra reform. Vi får ett bättre skattesystem. Och vad som kanske är ännu viktigare är att det i en tid som kännetecknas av ett utbrett politikerförakt, när politiker anklagas för att vara okunniga och lida av handlingsförlamning och beslutsvånda, har varit möjligt att trots allt motstånd och alla hinder på vägen genomdriva denna synnerligen genomgripande strukturreform. Det är en seger för vårt politiskt-parlamentariska system. Det är många som har bidragit till att göra denna reform möjlig. Det gäller de forskare och debattörer som tidigt ifrågasatte det gamla skattesystemet och drog i gång debatten om hur ett nytt skattesystem skulle kunna utformas. Det gäller alla de personer — ledamöter, experter och sekreterare — som har gjort ett jättearbete i de stora skatteutredningarna. Det gäller de organisationer — jag tänker inte minst på LO, TCO, SACO och Industriförbundet — som bidragit så väsentligt, både som idégivare och = Prot. 1989/90:140 som ordningsmän, och som hjälpt till att hålla tidvis nog så bångstyriga särin — 13 juni 1990 tressen i de egna leden i schack. Det gäller all den personal på finansdepartementet, som genom sitt kunnande, sin uppslagsrikedom och sina helt exceptionella arbetsinsatser har utarbetat de propositioner som ligger till grund för de beslut som riksdagen skall fatta i dag. Det gäller också de riksdagsmän och den kanslipersonal som på motsvarande beundransvärda sätt har slutfört arbetet i skatteutskottet fram till de betänkanden som nu föreligger. Det gäller de personer, både inom socialdemokratin och i folkpartiet, som har tagit på sig de tuffa uppgifterna att förhandla om och förankra reformen. Många namn skulle kunna nämnas, men jag begränsar mig till att nämna ett namn, nämligen Kjell-Olof Feldt. Det är synd att han inte är med oss i kammaren i dag. Den roll som han har spelat för den här skattereformen kan inte överdrivas. Han var tidigt ute och såg behovet av en skattereform. Han drog ett oerhört tungt lass när det gällde att vinna stöd för de tankar som framstod som så omvälvande till en början. Han har en stor del i förtjänsten att denna reform nu kan genomföras. Herr talman! Denna skattereform får effekter på snart sagt alla samhällslivets områden. Verkningarna sträcker sig över arbetsmarknad och lönebildning, kapitalmarknad och förutsättningarna för penningpolitiken, näringsliv, kommuner och socialförsäkringssektor, energi-, miljö-, trafik-, familjeoch bostadspolitik, kultur, media, idrott, turism och mycket annat. Men den bärande tanken har inte varit, och är inte, att ingripa, dona och ställa till rätta på alla dessa områden. Tvärtom är det kraven på en likformig och neutral beskattning som går som en röd tråd genom skattereformen. Tanken är att olika skattebetalare skall behandlas så lika som möjligt, olika slag av inkomster skall beskattas på i princip samma sätt. Skattesystemet skall så litet som möjligt snedvrida människors och företags beteende. Det skall i stället bestämmas genom ett samspel mellan de underliggande ekonomiska faktorerna och aktörernas egna önskemål. Skattesystemets främsta uppgifter skall vara att finansiera de offentliga utgifterna och att medverka till en jämn och rättvis fördelning av levnadsstandarden. Jag påstår naturligtvis inte att vi har lyckats med dessa strävanden till hundra procent, långt därifrån. Det går att hitta ett betydande antal avsteg från principerna om likformighet och neutralitet. Avstegen kan bero både på vad som rent praktiskt har varit genomförbart och på politiskt betingade kompromisser. Men trots det hävdar jag att vi har gått ganska långt i riktning mot ett mera neutralt och likformigt skattesystem. Om man så vill är detta ett uttryck för ett icke-interventionistiskt synsätt på hur skattesystemet skall användas i den ekonomiska politiken. Det är ett skattesystem som hör hemma i en modern marknadsekonomi präglad av socialt ansvar och starka fördelningspolitiska ambitioner. Och det är framför allt i fråga om dessa grundläggande principer som jag vågar påstå att vi i Sverige uppträder mera konsekvent än vad kanske något annat land gör i skattesammanhang. Detta är viktigt, eftersom det, tillsammans med sänkta skattesatser och breddade skattebaser, innebär att arbete, företagande, utbildning och spa 59 rande stimuleras. Skuldsättning, skatteplanering och skatteflykt bekämpas. Initiativ och skaparkraft kommer mycket mera än i dag att länkas in på produktiva och samhällsnyttiga verksamheter och mycket mindre att inriktas på strävanden att utnyttja kryphål i skattesystemet. Det har talats mycket om de s.k. dynamiska effekterna av skattereformen. Från vissa håll har detta begrepp mest fått tjäna som en förevändning för att slippa förevisa någon egentlig finansiering av de sänkta inkomstskatterna. Finansieringen, detta trista inslag i skattereformen, skulle på ett behändigt sätt omhändertas av de underbara dynamiska effekterna. På andra håll har dynamiska effekter beskrivits som någon modern form av slavdriveri, där utarbetade människor skulle tvingas arbeta ännu mera och slitas ut i förtid, samtidigt som deras barn skulle berövas sin dagliga tillsyn. Jag ser det varken på det ena eller på det andra sättet. Dynamiska effekter är en form av samlingsbeteckning på de positiva effekter som skattereformen kan väntas få på människors och företags beteende och som därmed resulterar i en bättre fungerande samhällsekonomi. Vi får bort mycket av det närmast sjukliga skattetänkande som ständigt hotar att gynna onyttiga eller rent av skadliga beteenden och att hämma nyttiga och produktiva verksamheter. Vi rycker undan grundvalarna för mycket av den skatteplanering som finner sin näring i ett krångligt och olikformigt skattesystem, där stora privatekonomiska — men inte samhällsekonomiska — vinster kan göras genom att flytta pengar från ett konto till ett annat, från en högbeskattad fålla till en lågbeskattad. Hur stora de dynamiska effekterna är och hur snabbt de infinner sig, det vet varken jag eller någon annan. Alla tvärsäkra påståenden om att de uppgår till si eller så många miljarder kronor, att de skulle befria oss från den besvärliga men ofrånkomliga uppgiften att finansiera skattereformen är i bästa fall gissningar ut i det blå och i värsta fall en form av kvalificerad verklighetsförfalskning. Bakom skattereformen står två partier — socialdemokraterna och folkpartiet. Det innebär att det finns en klar majoritet i riksdagen och det borgar för att reformen är stabilt förankrad och blir bestående. Det är bra, ty det vore en olycka om reformen skulle rivas upp vid första bästa tillfälle. Skattesystemet griper in på så många sätt i människors vardag att det är nödvändigt att skattepolitiken präglas av långsiktighet och principfasthet. Det är en fördel att beslut av så genomgripande betydelse har en bred förankring. Övriga partier går emot reformen, i varje fall i väsentliga delar. Det största oppositionspartiet, moderaterna, profilerar sig som vanligt mycket hårt i skattepolitiken. För några år sedan var det sänkta marginalskatter som var den moderata hjärtefrågan framför alla andra. Nu är det inte längre lika gångbart. Marginalskatterna är ju på god väg att sänkas mycket kraftigt, och detta utan minsta lilla medverkan från moderaterna. Det har därför blivit nödvändigt med en omprofilering, ett slags moderat ansiktslyftning. Nu är det sänkt skattetryck som är det stora trumfkortet. Ett sänkt skattetryck utmålas som lösningen på snart sagt alla möjliga samhällsproblem. Med sänkt skattetryck får vi lägre inflation, högre tillväxt, mera sysselsättning, en starkare industri, förbättrad levnadsstandard och gladare och lyckligare människor, i varje fall i den mån de vänslas i den s.k. lilla världen. Inte nog med detta. På något — Prot. 1989/90:140 mirakulöst sätt får vi också råd med ett dyrare försvar, fler poliser, ett star — 13 juni 1990 kare rättsväsende, en utbyggd infrastruktur och ett bättre skolväsende. Snart kommer väl även gikt och hemorrojder att botas med moderata skattesänkningar. Det går att skämta kring dessa ting men under detta finns det ett djupt allvar. Det är nämligen så att en skattereform måste finansieras. Om vi skall sänka inkomstskatterna, och det skall vi, då måste detta betalas på något sätt. Man kan göra som socialdemokraterna och folkpartiet har enats om, nämligen att finansiera den största delen med andra skatter, såsom höjda kapitalskatter, minskade avdrag, och höjda skatter på energi och miljö. Men det är inte det enda tänkbara sättet. Det går också att finansiera sänkta inkomstskatter med utgiftsnedskärningar. En skattereform kan i princip inte höja svenska folkets levnadsstandard från en dag till en annan. Levnadsstandarden bestäms av hur stora inkomster vi förmår att skapa genom produktionen. En skattereform kan skapa betingelser för en höjd levnadsstandard i framtiden genom att förbättra ekonomins funktionssätt och därmed lägga grunden för en högre tillväxt. Jag tror att denna skattereform får sådana resultat. Men på kort sikt är vår levnadsstandard given och kan inte höjas över natten med aldrig så fiffiga manipulationer av skattesystemet. Moderaterna försöker ge intryck av något annat. Den finansiering de anvisar är helt otillräcklig. Moderaternas skatteförslag tillsammans med övriga förslag på det ekonomisk-politiska området företer sammantaget ett underskott på 45-50 miljarder kronor 1991. Här skall jag göra en liten utvikning med anledning av den fråga som Bo Lundgren ställde till mig i förmiddags. Det gällde den skrift som vi i måndags gav ut med beräkningar om moderaternas och centerns skattealternativ, underskotten och fördelningseffekterna. Jag skall medge att det fanns två fel i denna skrift. Det ena felet var ett skrivfel. Det var en felaktig beskrivning av moderaternas barnavdrag. Det är alldeles riktigt att barnavdraget är mot kommunalskatten. Det stod på annat sätt i texten. I våra beräkningar, när det gäller kostnader och fördelningseffekten, var det riktigt uträknat. Vi behöver alltså inte ändra någon siffra. Däremot har vi ändrat texten. Det gjordes redan i måndags. Det andra felet, som Bo Lundgren tog upp i dag, gällde moderaternas förslag till koldioxidskatt. Där har vi gjort en felaktig beräkning. Det beror på en sammanblandning av nettooch bruttosiffran. Det innebär att vi underskattade den inkomstförstärkning som moderaterna uppvisar med 7 miljarder. Det innebär att det sammanlagda underskottet i moderaternas förslag blir 40 miljarder, inte 47 miljarder. Vi kommer att ändra i alla kommande utgåvor av skriften och ha de korrekta siffrorna, Givetvis är alla sådana sådana här beräkningar behäftade med osäkerhet. Får jag bara nämna att det är flera moderata förslag som vi inte har beaktat. Om vi hade gjort det skulle underskottet på nytt växa utöver de 40 miljarderna. Ett exempel är förslaget om reavinstbeskattningen inom bolagssektorn. Bara det kostar 2,5 miljarder. Det finns en rad andra sådana förslag. Till detta kommer vid sidan av skattereformen de andra icke helt finansie 61 rade förslag som moderaterna har lagt fram och som gör att ytterligare ett antal miljarder tillkommer. Men beloppet 45—50 miljarder står sig. Framför allt står sig slutsatserna om innebörden av moderaternas politik. Om förslagen skulle genomföras i praktiken, skulle det innebära en ökning av hushållens köpkraft med 6 70 utöver den förbättring som redan ligger i prognoserna för 1991. Detta skulle ske i en ekonomi som nästa år beräknas växa med kanske 196. Även personer med mycket måttliga ekonomiska kunskaper förstår lätt att en sådan politik över huvud taget inte går att genomföra. Varje försök att ändå göra detta skulle omedelbart leda till en akut förtroendekris för den svenska ekonomin med galopperande valutautflöde. Denna politik är naturligtvis inte avsedd att genomföras. Det är en politik som utformas vid ingången till det stökiga 90-tal då den stora oredan skall råda i vårt land, ju värre, desto bättre. Det är en politik som formuleras av ett parti som inte vill sitta i regeringsställning, utan som vill bedriva en aktiv form av kannibalism gentemot de andra borgerliga partierna. Lika gynnsam som moderaterna hoppas att denna icke genomförbara politik skulle vara för det egna partiet, lika förödande skulle den vara för landet om den genomfördes. Syftet är inte att förbättra för skattebetalarna.Syftet är att försämra för centern och folkpartiet. Herr talman! En aspekt på skattereformen som med all rätt har ägnats stor uppmärksamhet gäller dess fördelningspolitiska konsekvenser. Hittills har dessa diskussioner enbart gällt socialdemokraternas och folkpartiets förslag, och det är kanske inte så konstigt. Men det har också inneburit, att allehanda obestyrkta och svepande omdömen kunnat göras om reformens förmenta fördelningseffekter, samtidigt som kritikerna kunnat ge intryck av att svara för en så mycket hyggligare och rättvisåre fördelningspolitik. För första gången har nu, i den skrift som jag åberopade, en ordentlig analys gjorts av moderaternas och centerns skattealternativ. Det är en analys som bygger på samma avancerade beräkningsmetodik som tillämpades inom inkomstskatteutredningen och som sedan har vidareutvecklats inom finansdepartementet. Källmaterialet härrör från de årliga inkomstfördelningsundersökningarna som statistiska centralbyrån gör och som baserar sig på 10 000 hushåll. Man skulle kunna säga att det blir ganska många grytor med både kallt och varmt vatten, när man har så stort urval. Resultaten av dessa fördelningsstudier är minst sagt uppseendeväckande. Såväl centern som moderaterna har en profil på skatteomläggningen som innebär att betydande summor skulle föras över till förmån för höginkomsttagarna på låginkomsttagarnas bekostnad, jämfört med den reform som nu faktiskt kommer att genomföras. I centerns fall skulle 2,4 miljarder kronor flyttas från låginkomsttagarna till höginkomsttagarna. I moderaternas fall skulle motsvarande belopp vara inte mindre än 9 miljarder kronor. Jag vill understryka — för att inget missförstånd skall råda — att den korrigering som vi har gjort, det fel som jag har medgett, på en punkt när det gäller moderaternas alternativ på intet sätt påverkar de fördelningsberäkningar som vi har gjort. Ingenting annat har framkommit i denna kammare eller någon annanstans från moderata företrädare eller från centerns företrädare som kullkastar eller ens modifierar de fördelningsberäkningar som vi har gjort. Dessa står vi för. Alltför länge har centern och moderaterna ostört fått uppträda som förmenta talesmän för olika utsatta grupper. Sanningen är i själva verket att arbetare och lägre tjänstemän skulle förlora på deras politik. Detsamma gäller för flertalet människor med låga eller normala inkomster. Härtill kommer att centerns skattepolitik särskilt missgynnar barnfamiljerna och att moderaternas skattepolitik missgynnar de ensamstående. Däremot skulle höginkomsttagarna och de som har stora förmögenheter tjäna på dessa partiers skattepolitik, särskilt på moderaternas politik. I själva verket skulle moderaternas skatteförslag innebära att 80 90 av skattebetalarna drabbades av försämringar, medan det skulle bli en förbättring för de 10 96 som har de högsta inkomsterna med i genomsnitt 13 000 kr. för var och en. Att moderaternas orättfärdiga skattepolitik skulle skapa ökade klyftor förvånar väl inte särskilt många. Jag är inte ens säker på att moderaterna tar särskilt illa vid sig när de kritiseras för att medvetet vilja öka inkomstskillnaderna. Mera besvärande är det måhända för centern, som ju länge har försökt att kritisera socialdemokraterna från vänster, inte minst i skattepolitiken. Men det har varit allmänt populistiskt tal grundat på svepande omdömen, inte på fakta. Allt som har varit svårt och kärvt har man gått emot. Alla särintressen som har skriat har blivit strukna medhårs. Nu har vi en ordentlig analys baserad på fakta, inte på löst tyckande. Den bilden är förvisso inte smickrande för centern och dess egentligen fördelningspolitiska inriktning. Jag vill ge några råd till centern, i all välmening: Ompröva ert motstånd mot höjda barnbidrag! Hemfall inte åt den moderata jargongen att det skulle handla om en ökad rundgång och ett ökat bidragsberoende! Erkänn vad som nu är bevisat, bortom varje skymt av tvivel, att höjda barnbidrag är en mycket bättre fördelningspolitik än subventionerat ätande. Det finns bara en grupp som skulle tjäna på lägre matmoms och det är landets matproducenter. Om det är dessa som ni vill gynna, och den tanken är väl inte alldeles främmande, säg det då öppet! Låtsas inte att det är barnfamiljerna eller låginkomsttagarna som ni hjälper! På sätt och vis är det beklagligt att centern denna gång, till skillnad från 1981 års skatteuppgörelse, inte orkade vara med. Jag tror att det framför allt berodde på att man inom centern inte i tid hade förberett den egna partiopinionen på den onekligen djärva omprövning av skattepolitiken som då stod för dörren. Det var brister i centerns interna opinionsbildning och i centerns interna partiarbete som var utslagsgivande. Det var absolut inte fråga om vad Olof Johansson påstod i en intervju i Svenska Dagbladet den 11 juni. Så här lyder tidningsreferatet: Sanningen är att vi blev utslängda från förhandlingarna, säger man och pekar på folkpartiets och Kjell-Olof Feldts enighet om energimoms och hård beskattning av bostad, mat och resor till och från jobbet. Bortsett från att förhandlingarna inte bedrevs mellan personen Kjell-Olof Feldt och folkpartiet utan mellan socialdemokraterna, bl.a. representerade av Kjell-Olof Feldt, och folkpartiet är påståendet felaktigt. Ni i centern blev inte i något skede utslängda från förhandlingarna. Detta vet Görel Thurdin. Tvärtom gjordes det betydande ansträngningar och eftergifter från socialdemokraternas sida för att gå centern till mötes. När den första uppgörelsen hade träffats — som centern inte ville vara med på och som gällde 1990 års konkreta förslag och principuppgörelsen för 1991 — ställde jag vid en ny träff med Görel Thurdin och Rolf Kenneryd på nytt frågan om centern var beredd att medverka i det fortsatta arbetet med att ta fram det konkreta förslaget för 1991. Det är ju ändå den stora delen i skattereformen. Svaret blev då ett entydigt nej från centerns sida. Jag utgår från att det beskedet var väl förankrat också hos Olof Johansson. Detta bör slås fast en gång för alla. Någon mytbildning skall inte få uppkomma. Det finns fortfarande en misstro mot skattereformen. Många tror att de skall förlora på reformen, Det gäller även människor som — det kan man vid en snabb granskning konstatera — i själva verket vinner på reformen. Att denna misstro finns är inte förvånande. Skattereformen är så omfattande och innehåller så många olika komponenter att det är svårt även för experter att erhålla en god överblick över helheten. Men här tillkommer de massmediala enfrågekampanjer som har grasserat från tid till annan. Alltför sällan har det talats om de synnerligen omfattande sänkningarna av inkomstskatten, som ju innebär att sex av sju skattebetalare nästa år endast behöver betala kommunalskatt. Men desto oftare har olika delar av skattefinansieringen tagits upp och beskrivits i de mest ödesmättade ordalag. Men jag är övertygad om att förståelsen för och bejakandet av skattereformen kommer att växa i styrka i samma takt som kunskaperna om reformen växer, Vi ser den utvecklingen redan i dag. fr.o.m. januari nästa år kommer människorna att själva uppleva den faktiska innebörden av skattereformen. Det blir mera pengar i plånboken sedan skatten är betald, och det kommer det flesta människor att uppskatta — tro mig! Det har redan blivit ovanligt att höra någon säga sig vilja slå vakt om det gamla skattesystemet. Och det kommer snart inte att finnas någon som, när det nya skattesystemet väl är genomfört, önskar sig en återgång till det gamla. Det här betyder inte att vi får ett fulländat skattesystem — nej, långt därifrån! Mycket återstår att göra. Det finns ett antal frågor som vi inte hann med och som alltså måste utredas vidare och beslutas längre fram. Vi kommer med all säkerhet att upptäcka brister och skönhetsfel som motiverar korrigeringar och kompletteringar. Vidare måste vi ständigt vara beredda att anpassa skattesystemet till förändrade yttre omständigheter. Inte minst måste vi i Sverige, med en liten öppen ekonomi alltmer integrerad i den internationella ekonomin, vara lyhörda för vad som sker i vår omvärld. Våra möjligheter att kraftigt avvika från omvärlden i fråga om våra skatteregler kommer att minska, särskilt på områden — det må gälla människor, företag eller kapital — där rörligheten över gränserna är stor och tenderar att tillta. Men det handlar knappast om att behöva göra lika omvälvande förändringar som den förändring som vi nu står i begrepp att genomföra. Grundprinciperna i denna skattereform kommer att stå sig under en lång tid — det är jag övertygad om. Skattereformen är en av de viktiga strukturreformer som måste genomföras för att gynnsammare betingelser skall kunna skapas för svensk ekonomi och därmed för det svenska folket under 1990-talet. På kort sikt innebär skattereformen att de flesta blir vinnare. På längre sikt blir alla vinnare.

Herr talman! Det där med utvärdering var intressant att höra. Det gäller förhoppningsvis också människors uppförande. Det vore intressant att veta om en sådan sak som den stötande detaljen med de gynnsamma avdragen för resor till och från arbetet påverkar människors beteende. Det hade varit mycket bra om sådana utvärderingar redan hade gjorts, som hade kunnat ligga till grund för reformen, så att misstag inte behövde ske. Erik Åsbrink sade också att varken han eller någon annan vet vilka dynamiska effekter som uppkommer, och han antydde att vi borde prata om det. Jag håller med om det. Samtidigt vill jag ha en förklaring till tabellerna över budgeteffekterna i propositionen, där det står att de dynamiska effekterna blir 5,0, med en decimal.

Herr talman! Jag konstaterar utifrån skrivningen i utskottsbetänkandet att det är centerpartiets förslag som är huvudalternativet till det nu liggande förslaget. De andra partiernas förslag kallas för orealistiska. Erik Åsbrink säger att motorn har gått varm, så det är nog inte jag som är varm om fötterna, utan folkpartiet och socialdemokraterna. Den skrift som vi nu diskuterar är egentligen inte värd att diskutera. Det är under ett statsråds värdighet att lägga fram sådana här beräkningar. För att åstadkomma full jämförbarhet mellan förslagens effekter, som ni säger, har ni gått in och rumsterat om i vårt förslag. Ni säger att detta sker genom en procentuellt lika stor reduktion för alla inkomsttagare i förhållande till graden av underfinansiering, som vi har fastställt utifrån ett tyckande och en bedömning. Vetenskapsmän skulle vrida sig om de såg hur ni hanterade statistiskt material. Ni har alltså inte gjort dessa beräkningar med vårt förslag; ni har gjort om förslaget. Ni har fel i beräkningarna om importmoms, omsättningsskatt, bostadsbidrag, energimoms, extra avdrag för förmögenhet och dynamiska effekter. Med ytterligare några småsummor kommer vi då upp i 9 miljarder. Jag tycker att det nu är dags att börja diskutera resp. partis alternativ på ett helt annat sätt än ni gör. När det gäller barnfamiljerna tror jag att de hellre vill ha rimliga boendekostnader än att sitta ända upp till halsen i de kostnaderna och sedan erhålla barnbidrag. Stora delar av barnbidraget är nämligen ett rent bostadsbidrag — det borde ni erkänna. Bostadsutskottets ordförande säger att skatteomläggningen dramatiskt ökar boendekostnaderna, att det saknas förslag om bostadsfinansieringssystem, att räntebidragen 1990/91 ökar med 5 miljarder och att bostadssubventionerna sammantaget är i storleksordningen 50 miljarder. Man riskerar att få försämringar i framtiden om man gör på det här viset. Det utlovade investeringsbidraget finns det inget förslag om. Fastighetsskatten skall skärpas, och basen för skatten och taxeringsvärdet skall utredas, osv. Han frågar utifrån bostadsbrist och annat: Kan det bli mycket värre? Den frågan ställer också jag mig. Måste ni fullständigt försvåra för människor att klara sig på sin egen lön? Det är inte att vara emot bidrag, som ni påstår, utan ni skapar en rundgång som kommer att fresta på de offentliga utgifterna i framtiden.

Herr talman! Statsrådet Åsbrink känner naturligtvis ett stort mått av tillfredsställelse och förnöjsamhet i dag, och det förstår jag, efter allt arbete och den långa processen. Jag kan inte alls känna samma glädje. Det är inte så att jag inte vill ha ett nytt skattesystem — det vill jag verkligen — men jag känner en genuin och även personlig besvikelse över att socialdemokratin har valt att följa ett visst huvudspår. Jag uppfattar det så att det är folkpartiet som socialdemokraterna söker samarbete med. Jag vet vilka åsikter ni har om oss i vänsterpartiet. Statsministern sade i går att vi sitter på läktaren. Jag påstår att vi i riksdagen har försökt komma innanför dörrarna och nå er i skattefrågan, men det har varit oerhört svårt. Men nu är frågan alltså avgjord, och jag beklagar att det har skett på detta sätt. Jag hoppas att ni får en annan syn. Folkpartiet har nu deklarerat att man vill söka nya vägar — kanske på grund av en inre opinion i partiet. Vad som behövs för 90-talet vet ni på ert departement — ni har läst samma handlingar som jag. Inkomstklyftorna har växt, men ni har inte med skattereformen tagit sikte på en omfördelning till de lågavlönade. Ni har velat få en bättre fungerande ekonomi. Jag har insett det, och jag har alltså inte argumenterat om det i dag. Vad som behövs under 90-talet är alltså en omfördelning till de lägst avlönade, till dem som har det sämst. Ni kan ta fram hur många statistiska tabeller som helst, men jag kan se till min egen person och räkna på vad jag som riksdagsledamot har i arvoden och kostnadsersättningar och räkna på min lärarlön. Det är enkelt för mig att se att jag tjänar jättemycket på skatteomläggningen som riksdagsledamot jämfört med vad jag gör som lärare. Jag har samma avdrag vare sig jag är riksdagsledamot eller lärare. Det hjälper inte hur många expertrapporter som läggs fram. Det är så människor upplever skatteomläggningen, det måste ni förstå. Det kommer inte att gå i längden, bara en kort tid. Människor får ju inte andras löneavier i brevlådan utan bara sina egna, och de kommer att märka sin personliga skattesänkning. De höjda indirekta skatterna kommer de inte att tänka på dagligdags. De kommer att uppleva det så att inflationen är kraftig och att priserna går upp. Ni kommer alltså att klara er ett tag, men människorna kommer att märka att de får det allt svårare att klara hyreshöjningar och att reda sig på sin lön, och då begär de löneökningar, vilket innebär att inflationen drivs på. Det är grundproblemet. Människor kommer att ha känslan av att andra gynnas, och den känslan kommer tyvärr att vara riktig. Ni säger att ert förslag är likformigt, men det är det inte. 30 90 i företagsbeskattning är egentligen 23 20. Ni gör en rad undantag på kapitalbeskattningssidan. Vänsterpartiets förslag är faktiskt mer likformigt, och det är mindre störande i samhällsekonomin. Jag beklagar att socialdemokratin har valt högerlinjen den här gången, och jag hoppas att det inte upprepas.

Herr talman! Egentligen är det patetiskt med detta moderata samlingsparti. Det är partiet som har tagit skattefrågorna på entreprenad, men som står fullständigt vid sidan om när den spännande omvandlingen av vårt skattesystem pågår. I två perioder, mellan 1976 och 1982, var ni i regeringsställning och kunde påverka skattepolitiken. Nämn någon enda positiv åtgärd på skatteområdet som genomfördes under denna tid! Ni höjde momsen, ni höjde arbetsgivar avgifterna, ni höjde punktskatter, ni höjde kommunalskatten — ni höjde det samlade skattetrycket. När ni 1981 lämnade regeringen hade den högsta marginalskatten höjts från 83 till 85 960. Så sent som den 14 november 1988 — det är bara ett och ett halvt år sedan — lade ni fram en partimotion där den djärva ambitionen var att lågoch medelinkomsttagarna skulle ha en skattesats på 34 resp. 35 20, dvs. en kommunalskatt på 30 kr. och 4 96 resp. 5 90 i statlig inkomstskatt. Den reformen skulle genomföras per den 1 januari 1991, dvs. vid precis den tidpunkt som senare har visat sig gälla för den faktiska skattereformens genomförande. Verkligheten har sprungit förbi de moderata skattereformatörerna. Lågoch medelinkomsttagare kommer inte att behöva betala någon statlig inkomstskatt alls nästa år. Dessutom kommer de flesta av dem att få en skatterabatt på kommunalskatten med upp till 2 500 kr. En låginkomsttagare som nästa år tjänar 95 000 kr. får 6 070 kr. lägre skatt än han hade fått om det moderata skatteförslaget från hösten 1988 hade förverkligats. En person med 180 000 kr. i inkomst får 7 810 kr. lägre skatt än vad som hade blivit fallet med det moderata alternativet. Moderaterna liksom centern uppehåller sig också vid skattetrycket, den s.k. rundgången och säger att den här reformen leder till ökat skattetryck och ökad rundgång. Det är helt enkelt inte sant. Det räcker att läsa innantill och ta del av de siffror som har publicerats i kompletteringspropositionen. Där framgår det att utgiftstrycket, de totala offentliga utgifterna i procent av BNP, minskar med ungefär en procentenhet av BNP. Det motsvarar 14—15 miljarder kronor. Skattekvoten sänks, beroende på vilken inflationsoch löneutveckling vi får, med mellan 1 1/2 och 2 76 av BNP nästa år. Det motsvarar 20—25 miljarder kronor. Det är tvärtemot vad ni säger. Talet om rundgång och ökat skattetryck saknar all täckning. Görel Thurdin, liksom Bo Lundgren, är mycket irriterad över diskussionen kring de faktiska studier som har gjorts av fördelningspolitiken. Görel Thurdin sade t.o.m. i sitt inledningsanförande att hon ville hänvisa till Lars Tobisson, som också står här i kammaren, och säga att det nu får vara slut på dessa diskussioner. Låt oss prata om någonting annat. Jag förstår att ni inte vill prata om de här sakerna. Siffrorna sparkar. Det här är avslöjande. Det här är obehagligt. Jag kan försäkra er att just därför kommer vi att fortsätta att prata om de här sakerna. Det är angeläget att föra ut den debatten till hela svenska folket. Det måste få veta sanningen om de fördelningspolitiska effekterna av era förslag. De måste också få veta sanningen om den våldsamma underfinansiering ni ägnar er åt. Det gäller framför allt moderaterna. Det är inte bara vattenhinkar och motorer som är varma, telefontrådarna till finansdepartementet går också varma på grund av alla moderater som ringer dit och försöker ifrågasätta de siffror som våra experter har tagit fram. Jag har sagt det förut: På en punkt hade vi fel. Det tar vi tillbaka. Det ändrar vi på i nästa upplaga av den omdebatterade skriften. Inte på någon annan punkt har ni kunnat påvisa att något fel har begåtts. Ni har finansiering av typen ökat hushållssparande, 6 miljarder. Det bara antas ut i det blå. Därmed har ni befriat er, tror ni, från behovet att finansiera 6 miljarder. Ni räknar er till godo engångsinkomster. Man skattar av företa gens obeskattade reserver. Det är finansiering som skall användas för be = Prot. 1989/90:140 stående skattesänkningar, som ligger kvar år efter år i all framtid. Den typen = 13 juni 1990 av bluffinansiering är det fullt av i det moderata förslaget. Skalar man bort RN å ö Reformerad inallt detta är vi tillbaka i de skrämmande stora underskotten, som visar att fr z d le M komstoch företagsman helt har tappat kontakten med verkligheten, att man inte ägnar tillstymbeskattning melsen av ansträngning åt att föra en ansvarsfull politik. Jag har inte ägnat mig så mycket åt andra partier i debatten. Men jag skall kommentera dem också, först vänsterpartiet. Jag hörde på Lars Bäckströms inledningsanförande, och jag måste säga att det inte bara var schvungfullt framfört, det var god demagogik i en positiv bemärkelse. Det var också innehållsmässigt intressant, och jag kunde hålla med om väldigt mycket av det som sades. Jag skulle t.o.m. kunna gå så långt — det är möjligt att jag nu skandaliserar Lars Bäckström — att jag säger att om det bara handlade om honom skulle vi nog kunna komma överens. Men partiet v, f.d. kommunisterna, innehåller en mängd andra schatteringar. All erfarenhet har visat hur oerhört svårt det är att samla detta parti till en hållbar uppgörelse, vare sig det handlar om skattepolitik eller annat. Att fördelningspolitiken är viktig håller jag med om i allra högsta grad. Men vi måste också komma ihåg att vi skall skapa de resurser varmed fördelningspolitik kan bedrivas. Skattepolitiken kan vara ett viktigt bidrag till detta. Det är en väldig skillnad om vi har en tillväxt i ekonomin på 3 90 eller i varje fall 2 90 och inte bara 196. Det ger oss helt andra möjligheter att bedriva fördelningspolitik till gagn för låginkomsttagare, för de svagaste grupperna. Mitt huvudproblem är att så länge Lars Bäckström är en ensam ropande röst i vänsterpartiets öken, är det svårt att se några möjligheter för framtida uppgörelser. Lars Bäckström tycker illa om att vi talar om dynamiska effekter, percentiler och deciler. Men så länge vi inte ser litet mer dynamiska effekter i vänsterpartiet får ni vara inställda på att räkna era anhängare snarare i percentiler än i deciler. Till miljöpartiet och Gösta Lyngå, som flera gånger har tagit upp reseavdraget, vill jag säga att jag har stor förståelse för miljöpartiets synpunkter i den frågan. Det ursprungliga förslaget, som lades fram av inkomstskatteutredningen, var ur miljöpolitiska utgångspunkter bättre än det som vi nu genomför, dvs. vi behåller dagens system. Anledningen till det var det starka motstånd som det förslaget väckte. Jag skall inte förneka att det även fanns ett starkt motstånd inom mitt eget parti. Det var ett kompakt motstånd från alla de övriga fyra partierna i riksdagen. Sista ordet är väl inte sagt. Nu gäller det här förslaget. Om det finns möjlighet att ompröva det i framtiden återstår att se. Jag skulle vilja råda Gösta Lyngå att inrikta vissa pedagogiska ansträngningar på t.ex. de partier som i andra sammanhang, jag tänker på centern och vänsterpartiet, gör sig till talesmän för miljön framför alla andra. De kanske också skulle ägna någon tanke åt åtgärder som syftar till att begränsa bilismen och de utsläpp som bilismen förorsakar. Då kanske utsikterna ökar att få ett miljövänligare reseavdragssystem än det vi har i dag. Slutligen vill jag ta upp en fråga som gäller alla de tre borgerliga partierna. Ni är djupt splittrade. Jag behöver inte utveckla någon argumentation i den 69 frågan. Det är uppenbart för alla och envar. Ändå säger ni att ni skall bilda regering tillsammans, om det blir en borgerlig majoritet i 1991 års val. Jag har läst en intervju med Olof Johansson. Jag vet att han inte är här, men andra företrädare för centern kan möjligen besvara min fråga. Det är en intervju i tidskriften Nu, tror jag, som folkpartiet ger ut. Frågan ställs så här: Om folkpartiet håller fast vid skatteuppgörelsen kan ett framtida samarbete med centern bli svårt att få till stånd? — Ja. Nästa fråga: Så ni kommer att arbeta för att riva upp finansieringen av skattereformen? — Ja. Det andra har vi accepterat. Den skala som finns stämmer väl med vad vi har sagt, och det gör även grundavdraget. Det framgår av intervjun att det är finansieringen som är det stora problemet. Jag måste fråga: Hur skall detta gå till? Är det ett krav från centern och moderaterna att skattereformen rivs upp och görs om i väsentliga delar om det skall bli en borgerlig regeringsbildning efter en eventuell valframgång 1991? Frågan kan också ställas till folkpartiet, även om jag utgår ifrån att folkpartiet står fast vid skatteuppgörelsen, oavsett hur valet utfaller nästa år.

Herr talman! Lyssna kan ni statsråd i finansdepartementet fortfarande inte! Det finns fel i den analys som socialdemokraterna har gjort av centerpartiets och moderaternas motioner och som vi här har diskuterat. När det gäller bostadsbidraget har ni t.ex. ändrat ett direkt yrkande — om det är fel på decimalkommat eller vad det är kan jag inte avgöra, men det står 0,1 i stället för 1 miljard. Ni har fel t.ex. när det gäller grundavdrag och socialavgifter — de finansieras inom systemet. Jag kan dra fram fel på punkt efter punkt. Vi vet exakt vilka förslag vi har lagt fram, och ni skall inte försöka göra om dem när ni stoppar i dem i era beräkningar. Jag fick frågan om vi skulle ändra på skattereformen om vi kommer i regeringsställning. Det är klart att vi kommer att kämpa för att få till en stånd en rättvis skattereform. Vi kommer inte att ge upp den ambitionen bara för att ni trumfar igenom ert beslut här i dag. T.o.m. ni och folkpartiet kommer att bli tvungna att ändra i den här skattereformen — inte ens ni kan springa ifrån verkligheten. Vi fick höra att Anne Wibble skulle kliva upp i talarstolen så småningom. Det är kort tid för de här replikerna, så i så fall kommer också jag att sätta upp mig på talarlistan på nytt för att kunna redogöra för saker som jag inte hinner med i replikskiftena. Erik Åsbrink sade när det gällde kostnadshöjningarna att det inte var bara det ena eller det andra som gällde människor. Nej, det är ju både — och! Och det är när man sammanställer effekterna av reformen på olika områden som man ser att det kommer att bli besvärligt för människor. Det är totaleffekten av reformen som gör det. Ni talar så mycket om helheten, men när det kommer till kritan ser ni inte till helheten. Era fördelningspolitiska studier avser ett genomsnitt. Där finns inga spridningsmått, och det anges inte plus och minus. Eftersom ni inte tycker om att man driver populära åtgärder, dvs. det som folk vill ha, utgår jag från att ni och folkpartiet strävar efter att lägga fram förslag som folk inte tycker om. Det är den enda slutsats jag kan dra av den artikel som jag läste i Aftonbladet. Jag tycker att den här skattereformen och det politiska livet kunde vara betjänt av åtminstone debatter som håller sig till konkreta sakuppgifter och inte till några tyckanden och bedömningar från finansdepartementet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för berömmet. Jag tar det inte som ett 7n försök till dödskyss. Jag kanske inte motsvarar socialdemokraternas fördomar om vänsterpartister. Ibland när ni talar om oss låter ni som något jag läst i Tage Danielssons Grallimatik. Där stod: Alla negrer är lata. Det var en flitig neger — han måste vara vit! Om vänsterpartister som ni inte kan bemöta säger ni: Ni är inte vänsterpartister. — Men vi är vänsterpartister! Det är tyvärr så att mina fördomar om socialdemokrater har stärkts i den här skatteprocessen. Men de skadorna skall möjligen inte vara irreparabla. Vi har fördomar om varandra, men låt oss diskutera det. Er ledare, Ingvar Carlsson, visade att han var en mästare på brobyggande efter det att Westerberg hade rivit bron. I går talade Ingvar Carlsson fotboll — det är ju han förtjust i. Det är möjligt att han kan lära sig att göra en vänsterpassning — gör han det finns vi där. Det är partimotionen jag talar om. Med den öppna debatt vi har i vänsterpartiet — det har vi! — kan statsrådet vara säker på att motionerna nagelfars innan de lämnas in. Vi har en öppen debatt i vänsterpartiet — det är bara på kyrkogårdar det råder enighet. Ni har ju en väldigt öppen debatt, må jag säga. Jag tänker på Malm och Blomman, som fick ett slag i bröstet av det senaste ekonomiska paketet, Lillemor Arvidsson och Anna-Greta. Det är många som har en öppen debatt; det är ju er sak. Vi har en öppen debatt, och vi står sedan för våra beslut, och det gör ju ni också. Våra partier skiljer sig inte så mycket åt i det avseendet. På den repliktid som jag har kvar vill jag ta upp en mycket konkret fråga. Ni socialdemokrater säger: Formellt sett ser det illa ut fördelningsmässigt, om man räknar på marginalskattesänkningen, men det ordnar sig med kapitalbeskattningen — vi får så hög kapitalbeskattning nu. Men när vi hade utfrågning sade riksbankens Hörngren: Omprövningar kommer att krävas — underförstått: sänkt kapitalskatt. Åsbrink sade själv att han kunde tänka sig att vi i en framtid får vara beredda att se över kapitalbeskattningen, dvs. sänka den. Då frågade jag Åsbrink: Betyder det då inte att fördelningspolitiken sätts i fara? Då svarade Åsbrink: Nej, det är inte så enkelt att sänkt kapitalbeskattning skulle ha negativa fördelningseffekter. Det är ju möjligt, men hur är det då? Regeringen säger att dålig fördelningseffekt av sänkt marginalskatt upphävs genom höjd kapitalbeskattning. Alltså: Höjd kapitalskatt drabbar dem som har den bästa inkomsten. Men å andra sidan är det inte så enkelt som att sänkt kapitalbeskattning skulle ha negativa fördelningseffekter. Det är ju ett underbart instrument som ni har. När man gör det ena, fungerar det så att det blir bra fördelningspolitik. När man höjer skatterna missgynnar det de rika, men när man sänker dem -— ja, då är det inte någon dålig fördelningseffekt. Det här har inte jag riktigt rett ut för mig själv ännu. Men det kan säkert statsrådet hjälpa till med.

Herr talman! Jag får tacka Erik Åsbrink för rådet att använda min pedagogiska förmåga för att få andra partier att ta miljöhänsyn. Jag har försökt följa det rådet, men det är inte lätt. Både när det gäller själva trafiken och när det gäller begränsningar av trafiken genom skattemässig påverkan har vi i miljöpartiet stått här gång på gång och talat om hur man borde visa miljöhänsyn. Men det behövs mer än pedagogisk förmåga. Hur kan man annars förklara att statsrådet ger efter på den här punkten åt folkpartiet, som tydligen inte alls har de målsättningarna?